Herr talman! Det kunde vara intressant att något kommentera Carl Fricks nationalekonomiska utläggningar. Han säger bl.a. att vi vill öka användningen av fossila bränslen. Jag skall inte bemöta de inläggen. Jag tror inte att det går att få till stånd en seriös diskussion med Carl Frick i dessa frågor. Frågan gäller järnvägen. Det har i debatten sagts att folkpartiet nu befinner sig på samma sida som de tre partier som har haft en annan uppfattning i denna fråga. Jag vill inte säga att det är så. Folkpartiet står kvar bakom den målsättning som fanns i den trafikpolitiska propositionen. Men vi har i folkpartiet konstaterat att de pengar som där anvisades är otillräckliga för att man skall kunna uppnå de mål som har ställts upp. Vi vill satsa på sådana järnvägar som kan vara ekonomiskt lönsamma och ge rimlig avkastning. Kommunikationsministern nämnde någon av dessa, man kan även nämna Mälarbanan, Arlandapendeln, västkustbanan och några till. Detta är viktiga järnvägar där det finns ett bra trafikunderlag. Det är i fråga om dessa järnvägar som vi nu har konstaterat att de uppsatta målen inte kan uppfyllas. Min huvudfråga till kommunikationsministern är: Skall vi se till att dessa mål som ett minimiresultat blir uppfyllda? Om vi skall göra det måste vi vara beredda att satsa många fler miljarder. Jag vet mycket väl att det finns de som vill satsa ytterligare miljard på miljard, belopp som naturligtvis i dag är än mindre aktuella än då de senast diskuterades. Det viktiga nu är ändå att konstatera att pengarna inte räcker för att fullfölja det beslut som vi har fattat. Är vi då beredda att stå för vad vi tidigare har sagt när det gäller järnvägsutbyggnaden?

Herr talman! Jag lyssnade så intensivt på kommunikationsministern att jag kanske glömde att i tid begära ordet. Även jag blev litet förvånad över vad kommunikationsministern sade om pengar. Jag trodde att det var riksdagen som skulle anslå investeringsmedel, och inte regeringen. Självfallet kan vi klara dessa investeringar på olika sätt. Trafikutskottet har vid möten med näringslivet kunnat konstatera att man inom näringslivet är beredd att satsa. Men det är i huvudsak inte fråga om att näringslivets satsningar skall gå till byggande av järnvägar och vägar, utan de satsningar som man inom näringslivet är beredd att göra i fråga om morgondagens trafik går ut på att låta transportera gods på dessa järnvägar. Men då skall det vara en riktig järnväg. Även de regionala länsbolagen är beredda att sätta in trafik och betala banavgifter. Den fråga som vi enligt min mening nu måste få ett svar på är: Vem svarar egentligen för infrastrukturen? Enligt mitt och centerns sätt att se på detta är det riksdagen, staten, som har ansvaret. Sedan skall näringslivet många gånger betala till hundra procent vad transporterna kostar i form av banavgifter. Detta gäller även länsbolagen. De områden i vårt land där det inte går ihop ekonomiskt måste av denna kammare få sig tilldelade medel, så att trafiken kan fungera även där. Jag tror att tåget skakade och att kommunikationsministern kanske låg litet dåligt i natt. Det finns säkerligen en mängd bansträckor där vi skulle kunna ha utmärkta, fina sovvagnar som den som reser med är beredd att betala för. Men det alternativet finns ju inte i dag. Ta snabbtågen t.ex. Mängder av folk som i dag flyger inrikes — jag skall inte använda tiden här till att räkna upp alla de sträckor det är fråga om — skulle kunna ta snabbtåget i stället och betala ett bra pris för det. Men det finns inga sådana tåg. Därför menar jag: Plocka fram investeringsmedlen! I de allra flesta fall skall det gå att kunna få bra ränta på dem. På vissa ställen får man sedan gå in med statsmedel. Herr talman! Jag ber om ursäkt, det var jag som från början drog in folkpartiet i detta. Jag bara återgav vad Bengt Westerberg sade i Svepet, om SJ chefen. Bengt Westerberg sade: SJ-chefen vill bygga ut järnvägen för 40 miljarder på tio år och skall få vårt stöd. Det var vad Bengt Westerberg sade. Därför räknar jag med att vi snart börjar bli en majoritet i denna kammare som anser att dessa pengar skall fram på ett eller annat sätt.

Herr talman! Ja, det är just det att pengarna på ett eller annat sätt skall fram till de viktiga och nödvändiga investeringarna, till de viktigaste investeringarna. Det gäller ju att prioritera. Vi kan inte göra allt på en gång. Vi har inte ens arbetskraft för att göra allt på en gång. Vi måste bygga många vägar. Vi måste bygga järnvägar. Framför allt måste vi bättre underhålla det vi har byggt. Det kräver mycket resurser. Pengarna måste fram på ett eller annat sätt. Att vpk alltid får fram pengar med sina kalkyler, det vet vi. Jag skall inte förlänga detta med en skattedebatt med Viola Claesson. Men när Carl Frick gör sitt utfall måste jag ändå få säga att det når något av en bottennivå, jämfört med vad jag har upplevt i denna kammare. Carl Frick har mage att stå och säga att vad socialdemokratin vill är att förstöra miljön — medvetet förstöra miljö och natur. Han säger att socialdemokratin vill att människorna skall slita ut sig. Naturligtvis tar ingen Carl Frick på allvar. Men jag tycker att han för sin egen politiska heder och ställning borde undvika att göra sådana utfall. Om det nu var ren tanklöshet, så var det ändå närapå oursäktligt. Vi har ett mål, att ta ansvar för en ansvarsfull ekonomisk politik i vårt land. Med vår skattepolitik skall vi värna om viktiga värden i detta samhälle inom skola, sjukvård, barnomsorg, åldringsvård. Vi skall bygga upp infrastrukturen och hålla full sysselsättning. Ingen behöver tveka om socialdemokratins mål. Det gäller att göra avvägningar och skaffa fram pengar till de insatser man vill göra. Det är mot den bakgrunden vi utformar den skattepolitik vi nu lägger fram. Till Lars Ernestam vill jag säga följande. Vi har formulerat miljöpolitiska och trafikpolitiska mål. Vi har satt upp en ram när det gäller järnvägsinvesteringar. Vi har inte på motsvarande sätt en ram när det gäller väginvesteringar. Men det behövs mycket mera på båda områdena. Ingen hade väl tänkt sig att tio miljarder skulle räcka till alla de banor som nu diskuteras — Mälarbanan, Arlandabanan, västkustbanan, norra stambanan m.fl. Vi måste hela tiden ha varit inställda på att vi måste skaffa fram kompletterande finansiering. Det är det vi håller på att försöka förverkliga nu genom det uppdrag generaldirektör Kaj Janérus har beträffande Mälarbanan och det uppdrag banverket har att redovisa i april när det gäller Arlandabanan. Jag hoppas att det skall finnas sådana lösningar att vi kan genomföra dessa projekt och göra det relativt snabbt. Rune Thorén backar snabbt när det gäller industrins beredvillighet att satsa. Nu säger han bara att industrin är beredd att frakta sitt gods på järnvägen om den kommer till stånd. Jo, jag tackar. Det är klart att man är det, om järnvägen kommer till stånd och erbjuder billiga, konkurrenskraftiga offerter. Den satsningen är inte särskilt berömvärd. Man är beredd att stå för banavgifter. Men banavgiften täcker inte investeringskostnaden. Det vet vi i dag. Vi satsar i drift och underhåll på det nuvarande bannätet 2,5 miljarder. Vi får in kanske 800 miljoner i banavgifter. Därtill köper vi viktig trafik från SJ för 600 miljoner. Bara den natt jag har genomlidit i natt på Norrlandståget har skattebetalarna betalat en halv miljon för, genom subventioner av sovvagnstrafiken.

Herr talman! Jag har för min del försökt att skilja på investeringar och de pengar staten direkt lägger ned. Jag menar att det är viktigt att vi får fram en investeringskalkyl och att vi får in pengar på olika sätt, antingen via skattemedel eller via industrin, som jag talade om förut, eller länsbolagen, i form av banavgifter. Vi får i det senare fallet vara beredda att se över banavgifterna. De åsikter som vi i trafikutskottet möter är att man tycker att det är bättre att använda en järnvägsbana där det går snabbt. Detta kan Georg Andersson kolla med sina partikolleger. Om det går snabbt, finns det en möjlighet. I annat fall går det inte att konkurrera. Då blir det lastbilen i stället. Det är egentligen inte banavgifternas storlek det handlar om, utan det handlar mera om att det finns ett effektivt, snabbt transportsystem som man kan lita på. Det är vad som efterfrågas av kunden. Så tror jag att det är med persontrafik också. Ju bättre sovvagnar vi får, ju snabbare tåg vi får mellan Göteborg och Stockholm, Karlstad och Stockholm osv., desto bättre kommer tåget att kunna konkurrera med flyget. Avgifter kan man sätta därefter. Kunden är beredd att betala. Förutsättningen är snabbhet och komfort. Det jag saknar från regeringen är att man ser mera regionalpolitiskt på detta — jag tänker t.ex. på Bohusbanan och Blekinge kustbana, som vi kommer att diskutera här efteråt. Jag tänker också på det jag nyss nämnde om flyget, att man ser mera miljöpolitiskt på det hela och att det är viktigt att få fram snabbtåg för att avlasta flyget. Trafiksäkerhetsmässiga effekter ger det också, vilket har en stor betydelse. Vägverkets stora anslagsframställan beror mycket på att vi i dag sliter på våra vägar på tok för mycket. Mycket av detta skulle vi kunna komma åt om vi förde över mer av de tunga transporterna på järnväg. Men det är då viktigt att vi ser till att vi har ett effektivt och bra transportsystem, som kan locka kunder både när det gäller persontrafik och godstrafik. Det har vi inte i dag. Vi måste minst ha ramen på 40 miljarder för att klara av det fram till sekelskiftet.
Fru talman! Kommunikationsministern presenterar vackra framtidsmål med fin och härlig miljö. Däri ingår naturligtvis att vi måste minska användningen av de fossila bränslena för att få ner koldioxidoch kväveoxidmängderna och mycket annat. Men om man nu har det målet, varför främjar man då flyget, som smutsar ner mest av allt? Det måste finnas ett skäl. Varför lägger man moms på energi och sänker elskatten? För att industrin skall kunna blomstra och använda mer energi än tidigare? Det måste vara syftet, eftersom man gör på det sättet. Varför lägger man moms på persontransporter, när det i krisutredningen visas att det leder till minskat kollektivtrafikåkande och tågåkande, i en tid då transportarbetet bara ökar? Det betyder ju att människorna kommer att ta bil och billiknande föremål i stället för att ta rälsbundna transportmedel. När vi finner att man på punkt efter punkt vill genomföra förslag som leder till en ökad användning av fossila bränslen måste vi få den uppfattningen att detta är ett utslag av politisk vilja. Annars gjorde man det ju inte. Jag förstår inte varför kommunikationsministern blir så irriterad över att jag säger att det är ett utslag av en politisk vilja. Det måste ju vara så att det finns en otrolig skärningspunkt mellan de mål man sätter upp och de medel man föreslår, som faktiskt går rakt emot de mål man har sagt sig vilja tillfredsställa. Beträffande utslitningen av folk vill jag säga följande. I skatteuppgörelsen eftersträvas dynamiska effekter. Man vill öka arbetskraftsutbudet. Därför utformar man ett skattesystem som innebär att man tvingar de människor som arbetar deltid och de som har låga löner att arbeta mer. Vardagslivet blir så dyrt att de måste arbeta mer för att klara sin ekonomi. Vi vet att utslitningen drabbar kvinnor, och i och med skatteuppgörelsen tvingas många kvinnor att övergå från deltidsarbete till heltidsarbete. Detta är en systematisk politik — människor kommer att bli mer utslitna i framtiden. Även detta har ett bestämt syfte, nämligen att öka konsumtionen och tillväxten i samhället. Det är så klart uttalat i skattepropositionen och i skatteuppgörelsen att detta är målet. Och långa rader av åtgärder vidtas för att dessa mål skall kunna uppnås. Det är då inte underligt att de partier som har grundläggande sociala målsättningar om människovärdiga liv och en bättre miljö protesterar mot detta. Och det får kommunikationsministern finna sig i. Han får bli arg över det och säga att det är övergrepp. Jag tror att han sade att det var toppen. Men jag tycker inte att den politik som han bedriver är toppen, utan jag tycker den är botten i detta avseende.

Fru talman! Jag vill göra en slutkommentar till miljöpartiets representant Carl Frick. Min summering av hans inlägg är att miljöpartiet vill att vi i det här landet skall arbeta mindre, producera mindre, tjäna mindre, betala mindre i skatt men via statsbudgeten subventionera mer på olika områden. Jag är inte ekonom, jag är bara folkskollärare, men även i den matematikkurs som jag har gått kom man fram till att den ekvationen knappast går ihop.

Fru talman! Viola Claesson har ställt en rad frågor till mig beträffande Blekinge kustbana. Jag vill till att börja med konstatera att Blekinge kustbana i 1988 års trafikpolitiska beslut fanns med i stomjärnvägsnätet. För stomnätet gäller att det är SJ som skall bedriva trafik på affärsmässiga grunder. För olönsam interregional persontrafik som är regionalpolitiskt viktig tar staten ett särskilt ansvar genom att transportrådet har i uppdrag att inom givna ramar upphandla sådan trafik. När det gäller investeringar i stomjärnvägar är det banverket som efter samhällsekonomiska överväganden har att prioritera mellan olika järnvägsprojekt inom givna ekonomiska ramar. För Blekinge kustbana stod det tidigt klart att SJ inte ansåg det möjligt att bedriva trafiken på affärsmässiga grunder. Transportrådet gjorde en rådrumsbeställning för trafikåret 1989/90, men ansåg sig inte kunna göra en fort satt upphandling, varför regionen från juli 1990 riskerade att stå utan tågtrafik eller särskilda medel för alternativ trafikeringslösning. Vidare kommer upprustningen av Blekinge kustbana inte att inom överskådlig tid kunna hävda sig gentemot andra samhällsekonomiskt betydligt mer lönsamma projekt i konkurrensen om medel från banverkets nyinvesteringsanslag. Regeringen har därför ansett att en satsning på Blekinge kustbana borde utgöra en av en rad olika åtgärder för att främja utvecklingen i regionen. För Blekinges del innebär detta att om regionen övertar trafikeringsansvaret kommer ett årligt driftbidrag motsvarande kostnaderna för dagens trafikutbud att lämnas under en tioårsperiod. Därigenom kan man på länsnivå besluta om den bästa trafikeringslösningen. Vidare kommer 150 milj.kr., fördelat på en femårsperiod, att lämnas i bidrag för upprustning av banan om regionen beslutar sig för att satsa på fortsatt järnvägstrafik. Några satsningar utöver Blekingepakctet är inte aktuella.

Fru talman! Tack för svaret. Jag har ställt fyra konkreta frågor om kustbanan. Georg Andersson svarar bara på två av dem — regeringen tänker vältra över ansvaret på ”berörda parter” i Blekinge. Men inga pengar utöver ”Blekingepaketet” kommer att satsas, detta trots att det handlar om trafik som berör flera regioner. Trafikförsörjningen på sträckan Karlskrona—Kristianstad berör både nationella och internationella behov. Georg Andersson och hans regeringskolleger vet också att klassningen av banan till stomjärnväg ingick i överenskommelsen mellan regeringen och vpk som en av flera förutsättningar för att bensinskatten skulle kunna höjas 1988. Det är därför som Georg Andersson kan stå här och säga att beslutet 1988 innebar att Blekinge kustbana klassades som en stomjärnväg. Jag vill ställa följande fråga till statsrådet. Kan vi i vpk över huvud taget lita på att regeringen håller fast vid uppgörelser med vårt parti, eller blir det rutinmässigt ett brytande av eventuella uppgörelser? Det är en händelse som liknar en tanke att det först nu, två dagar efter beslutet om kommunaliseringen och resurser till skolan, äntligen går att få ett klart besked om regeringens planer för stomjärnvägen Blekinge kustbana. Eftersom den nuvarande kommunikationsministern varit en ganska flitig gäst här i kammaren, vet han mycket väl att jag under lång tid har agerat för att få detta klara besked. Nu har jag fått det på en punkt — regeringen struntar i förutsättningarna för 1988 års beslut. Det betyder antingen att staten övervältrar kostnader på Blekinge eller att den tänker låta länstrafikhuvudmännen ta ansvaret för en senare nedläggning av Blekinge kustbana. Men det gäller mer än vår uppgörelse om 25-öringen och kustbanan, Georg Andersson. Alla som har engagerat sig för järnvägen vet att regeringen, dessutom med hjälp av transportrådet, håller på att sabotera hela den viktiga principöverenskommelsen om lokal och regional kollektivtrafik. Principöverenskommelsen innebär att ingen kostnadsövervältring från staten till kommuner och landsting skall ske. Likafullt erkänner Georg Andersson i sitt interpellationssvar att regeringen utkräver ett lokalt och regionalt ansvar av Blekinge i utbyte mot 150 miljoner till upprustning av kustbanan. Sådant kallar jag för utpressningspolitik, kommunikationsministern! Summan är på litet sikt helt otillräcklig om en samhällsekonomiskt riktig satsning skall kunna ske. Med vilken rätt har transportrådet vid sin upphandling kunnat utgå ifrån att berörda trafikhuvudmän skall engagera sig ekonomiskt i den interregionala trafiken — i strid mot principöverenskommelsen? Tror Georg Andersson att de partier, bl.a. vpk, som deltog i de förberedande diskussionerna om 90-talets trafikpolitik, har glömt att Sven Hulterström och Ulf Dahlsten gång på gång garanterade att ingen övervältring av kostnader från staten till trafikhuvudmännen skulle ske? Till sist, fru talman, anser jag att kommunikationsministern av anständighetsskäl dels måste förklara sig när det gäller brott mot ingångna uppgörelser, dels måste korrigera sin uppgift om ”att transportrådet har i uppdrag att inom givna ramar” upphandla interregional persontrafik på stomjärnvägsnätet. Vem, Georg Andersson, har fastställt en sådan ram? Riksdagen har inte gjort det, och regeringen har ingen rätt att göra det på egen hand, än mindre transportrådet, eller hur?

Fru talman! Vi har världens högsta skattetryck i vårt land. Trots detta saknar regeringen förmåga att vidmakthålla och i takt med tiden utveckla befintlig infrastruktur i form av exempelvis järnvägar. Ett typexempel på dålig förvaltning av statlig egendom är Blekinge kustbana mellan Karlskrona och Kristianstad. Den aktvella järnvägssträckan har sedan lång tid lidit av att staten i många avseenden när det gäller investeringar i alltför hög grad lever på rost och röta. Med andra ord: Man underhåller och utvecklar inte befintligt investeringskapital. Regeringen har klart vilselett blekingarna. Genom att i samband med 1988 års trafikpolitiska beslut inrymma kustbanan i stomjärnvägsnätet gavs en signal om att inte bara kustbanan skulle leva vidare utan att densamma också skulle komma att utvecklas till en järnväg i tiden. Det hann emellertid inte gå särskilt lång tid förrän statens ansvar för banan började svikta. Transportrådet började förhandla med länstrafiken i Blekinge om ett övertagande av trafikansvaret på kustbanan. Regeringen tar inte sitt ansvar. Kommunikationsministern ger i dagens interpellationssvar klart besked om att kustbanan skall överföras till länsjärnvägsnätet. Som litet plåster på såren skickar man under en femårsperiod med 150 miljoner för upprustning av banan, och samtidigt sätter man i gammal känd förmyndarstil munkavle på sina egna i länet. Det belyses också av att det inte finns någon socialdemokrat från länet som deltar i dagens debatt. Som kommunikationsministern väl känner till är detta belopp, 150 miljoner, otillräckligt för att ge banan den upprustning som behövs för att bedriva en tågtrafik i tiden. Regeringen vägrar ta ansvar för sina försyndelser under gångna år. Man överlåter åt befolkningen i Blekinge att skaka fram pengar för att betala den misshushållning med kapitalet som regeringen har ansvar för. Detta krav ställer man på en befolkning som på grund av långvarigt ”sossestyre” har Sveriges högsta landstingsskatt. Detta krav ställer man på en region, som för sin utveckling är i stort behov av goda kommunikationer med Lund Malmö-området för att kunna ta del av den dynamiska utveckling som finns i en anslutning till EG och som också finns i frigörelsen i Östeuropa. Man kör också över den regionalpolitiska utredningen. Man avvaktar inte ens behandlingen av remissvaren. Den regionalpolitiska utredningen var ju enig om att kustbanan är av stort regionalpolitiskt intresse. Man uttalar därför att medel om 400 milj.kr. bör anvisas för en upprustning. Sydsvenska handelskammaren har i sitt remissvar över regionalpolitiska utredningen också uttalat vikten av att kustbanan upprustas för att skapa bättre kommunikationer i sydöstra Sverige. Regeringens upprustningsbidrag, 150 miljoner under en femårsperiod, är ett hån mot befolkningen i Blekinge. Det är klart otillräckligt för att upprusta banan till ett godtagbart skick. Staten har misskött banan under en lång följd av år. Trafiken har varit dåligt anpassad. Vagnsmaterialet är dåligt. Med hänsyn till banans och vagnmaterialets dåliga kvalitet är hastigheten på banan klart otillfredsställande. Restiden mellan Karlskrona och Malmö uppgår till ca 3,5 timmar. Som jag nämnde tidigare har restiden t.o.m. ökat under senare år. Den ena utredningen om banans framtid efter den andra visar att man efter en godtagbar upprustning kan komma ner i en restid på 2,5 timmar i stället till Malmö från Karlskrona. Regeringen talar yvigt om sina paket och sina lokaliseringar till Blekinge. Samtidigt medverkar man till att den för Blekinge viktiga järnvägslänken till Malmö och EG-länderna på sikt kommer att läggas ner. Blekingarna har nämligen inga ekonomiska möjligheter att reda upp statens dåliga finanser. Staten har genom dälig förvaltning raserat kapital i kustbanan. Staten har därför skyldighet gentemot regionen att göra reinvesteringar i sådan grad att järnvägstrafik i tiden kan bedrivas på banan. Regeringen har stillatigande accepterat indragningen av direkta sovvagnsförbindelser från länet. Samtidigt som man lokaliserar boverket och kustbevakningen till Karlskrona drar man in möjligheten att komma till Stockholm med sovvagn. Det är en ynkedom, Georg Andersson! Det är värre att sitta i en dåligt anpassad sovvagn än att det inte finns någon alls. Blekinges befolkning vill ha en kustbana i tiden. I 1990-talets Sverige skall man kunna åka med järnväg från Karlskrona till Malmö på tid som kan konkurrera med bilen. Blekingarna är också beredda att ta trafikansvaret på banan under förutsättning att staten tar sitt ansvar för den misskötsel av järn vägskapitalet som har skett. Det förutsätter reinvesteringar på ytterligare några hundra miljoner kronor. Avslutningsvis vill jag fråga Georg Andersson: Varför sviker regeringen Blekinge när det gäller den ur kommunikationssynpunkt viktiga kustbanan? Kommer kommunikationsministern att medverka till att även Blekinge får möjlighet till direkta sovvagnsförbindelser?

Fru talman! Järnvägar och vägar är av utomordentligt stor betydelse var man än bor i vårt land. Goda kommunikationer är någonting som ingår i statens ansvar för en god infrastruktur. Från centerns sida arbetade vi just därför inför det trafikpolitiska beslut som fattades 1988 för att Blekinge kustbana skulle få vara kvar i stomnätet och inte överföras till en länsjärnväg. Nu blev det så att banan fick vara kvar i stomnätet. Men vi hade på känn att det skulle bli förändringar, eftersom det fanns andra järnvägar om vilka vi hade olika meningar. Vi menade att om det skulle bli förändringar är det här i denna kammare som besluten skall fattas. Tyvärr fattade en majoritet av riksdagen det beslutet att det ankommer på regeringen att själv fatta sådana beslut. Jag har i dag bara att beklaga och hoppas att regeringen ändå ändrar sig. Att nu gå ut med ett Blekingepaket kan, som flera talare sagt förut, inte vara det riktiga. Staten måste ha kvar ansvar för att vi får en god infrastruktur inte minst i Blekinge och goda kommunikationer i form av järnväg, väg och även utbildning. Jag brukar säga att dessa är de tre viktigaste faktorerna. För att man skall kunna få industrier till länet, för att folk skall vilja bosätta sig där är just dessa faktorer oerhört viktiga. Jag uppmanar kommunikationsministern att tala med partivännerna i SLTF, Svenska lokaltrafikföreningen. De är inte särskilt glada åt denna övervältring som man från statens håll mer eller mindre försöker att göra utöver länen när det gäller kollektivtrafiken. Jag tror att det är viktigt att vi får ta en debatt här i riksdagen om vad som är statens roll och vad som är länens roll när det gäller kollektivtrafiken, både persontrafik och godstrafik. Fru talman! Jag beklagar alltså att man för över Blekinge kustbana till en länsjärnväg. Dels är det fråga om en övervältring av kostnader, dels ett sätt från statligt håll att inte leva upp till det ansvar som man har för att alla skall ha rätt till en bra infrastruktur var man än bor i vårt land.

Fru talman! Det har under något år varit en del diskussion om begreppet stomjärnväg, och det har spritts missförstånd. Jag skulle ändå vilja säga att det måste ha framgått alldeles klart av de överläggningar som fördes när den trafikpolitiska propositionen presenterades, att det i och för sig inte är en fördel om en järnväg som huvudsakligen används för lokal och regional trafik, arbetsresor, matarresor osv. skulle klassas som stomjärnväg. Det innebär nämligen att det uppstår konkurrenssituation mellan en kommunsubventionerad busstrafik inom regionen och en statssubventionerad järnvägstrafik. En sådan konkurrens leder lätt till en nackdel för järnvägen. Detta är ett fenomen som inträffade med Blekinge kustbana. Jag menar att den lösning som regeringen nu erbjuder är den bästa lösningen för Blekinge inom rimliga ekonomiska villkor. Några gigantiska satsningar med 700-800 miljo Prot. 1989/90:43 ner i en snabbutrustning står naturligtvis inte till buds. 11 december 1989 Viola Claesson är irriterad över att hon, som hon påstår, får besked förstå CA dag. Det är ganska många veckor sedan som Blekingepaketet presenterades. Det stod klart i pressmeddelandet, presskonferensen och överläggningarna med företrädare för länet hur regeringen såg på frågan. Jag uppfattade att presentationen av Blekingepaketet i dess helhet, inkl. den satsning som regeringen är beredd att göra på Blekinge kustbana som länsjärnväg, mottogs huvudsakligen positivt i länet. Viola Claesson frågar vad som menas med de givna ramarna för transportrådets upphandling. Hon kan inte vara okunnig om att riksdagen varje år bestämmer det belopp som man är villig att satsa på köp av interregional trafik på stomjärnvägsnätet. Det måste riksdagen ta ställning till. Transportrådet upphandlar preliminärt, och sedan är det naturligtvis riksdagen som i sista hand bestämmer hur stor ramen får vara. Vi kan inte gå tillbaka till ett system där SJ säger att en viss trafik är olönsam varefter riksdagen saklöst rusar till och betalar för varje bandel. Det skall vara oförändrad trafik, samtidigt som SJ säger att man inte klarar av detta med vanliga företagsekonomiska kalkyler. Det måste ändå komma till stånd en bedömning av hur mycket riksdagen är beredd att satsa på den typen av subventioner. Karl-Gösta Svenson höll ett långt indignerat inlägg. Jag tittade då upp på tavlan här i kammaren som anger talare och där stod partibeteckningen m. Jag kunde inte riktigt förstå att han företrädde moderata samlingspartiet. Jag tänkte först att det kanske var något fel på tavlan. Det fanns inte någon som helst likhet mellan det han sade och det som moderata samlingspartiet står för i de här sammanhangen. Karl-Gösta Svenson talade om försyndelser i den socialdemokratiska politiken under de här åren som inneburit att man låtit banan rosta. Vad hände under de gyllene åren då de borgerliga hade ansvaret för trafikpolitiken? På kommunikationsdepartementet hänger också bilder av moderata kommunikationsministrar. Vad hände under de åren? Skedde då en väldig upprustning och gjordes nya insatser? Hade man kunnat tänka sig ett Blekingepaket med en moderat politik? Sannolikt inte. Jag förstår att han här vill lysa litet med lånta fjädrar inför en hemmaopinion, men det är inte som företrädare för moderata samlingspartiet som han kan ha agerat i den här frågan i denna kammare. Jag vill sammanfattningsvis säga att jag är övertygad om att det här är en bra lösning för Blekinge. Man får genom dessa pengar en möjlighet till upprustning och samplanering när det gäller de olika instrument som man arbetar med inom den regionala trafiken. Det finns som bekant i Blekinge rätt goda vägförbindelser. Blekinge kan knappast totalt sett anses missgynnat när det gäller trafikförsörjning. Med den komplettering som Blekinge kustbana kommer att utgöra, anser jag att Blekinge kommer att vara väl försörjt i framtiden när det gäller kommunikationer.

Fru talman! Det är verkligen inte i många frågor som vi har fått ett svar i 93 debatten med Georg Andersson. Men jag skulle ändå vilja få ett litet förtyd ligande, eftersom man ibland får gissa sig till vad kommunikationsministern menar. Vi diskuterar nu Blekinge kustbana som en del i stomjärnvägsnätet i Sverige och det beslut som fattades efter överenskommelsen mellan socialdemokraterna och vpk. Georg Andersson gjorde här ett uttalande för ett par minuter sedan där han talade om vad som skall gälla för en stomjärnväg i allmänhet. Han säger att det borde ha framkommit av överläggningarna att där det huvudsakligen är lokal och regional trafik bör inte resp. bana höra till stomjärnvägsnätet. Menar Georg Andersson med detta att vpk får skylla sig självt som gick på en nit och inte begrep att regeringen direkt efter beslutet tänkte strunta i att Blekinge kustbana av en enig riksdag så småningom klassades som en stomjärnväg? Är det så jag skall uppfatta det? Hur skall jag tolka Gunnel Färms famösa uttalande vid hennes gästspel i Blekinge där hon säger att den som inte uppfattade vad som blev det riktiga beslutet i riksdagen om Blekinge kustbana när det begav sig, den hade inte hörrapparaten på? För visst har riksdagen beslutat att Blekinge kustbana skall vara en stomjärnväg, men inte att där skall gå trafik! De som var församlade vid det tillfället gick sedan ut och sade att de blivit behandlade som byfånar av Gunnel Färm. Skall vi fortsätta med detta sätt att bedriva debatt, Georg Andersson? Finns det inte något seriöst i de överenskommelser som regeringen träffar med andra partier? Jag frågar på nytt: Kan vpk i fortsättningen lita på vad regeringen säger och de beslut som riksdagen fattar efter de överläggningar, överenskommelser och beslut som sker? Sedan gör Georg Andersson en mycket märklig kullerbytta som jag hoppas att fler än jag har uppmärksammat. När jag frågar efter vem som givit de givna ramarna till transportrådet, säger han att transportrådet upphandlar inom en given ram, men att detta bara är preliminärt, eftersom det sedan är riksdagen som fattar beslut. Snälla kommunikationsministern, förklara detta en gång till!
Fru talman! Genom det trafikpolitiska beslutet gav regeringen blekingeborna en signal om att man skulle fortsätta att utveckla kustbanan. Det ansvaret åvilar regeringen, och det är det ansvaret som man nu drar sig undan genom att överföra ansvaret till blekingeborna själva. De skall investera med egna medel för att kunna utveckla banan. Detta är omöjligt, 150 milj.kr. räcker inte. Beslutet mottogs inte alls positivt. Det fanns socialdemokratiska ledamöter av riksdagen som uttalade sig mycket negativt i radio mot det s.k. Blekingepaketet där dessa 150 milj.kr. var med. I anslutning till den föregående debatten om de fasta förbindelserna över Öresund sade kommunikationsministern ett visserligen tveksamt ja, men att han är positiv till en sådan förbindelse. Det är då mycket viktigt från Blekinges synpunkt och av stor betydelse att kustbanan når till Lund-Malmöområdet och vidare ut till Europa. Man skall i det läget inte lägga hand på kustbanans framtida möjligheter att finnas som en bra trafikföring från vår region. Staten har ett ansvar i detta avsende, och i det här fallet har regeringen sedan år 1982 haft möjlighet att påverka banans utveckling genom att göra de investeringar och framtida satsningar som en modern järnväg är i behov av för att kunna konkurrera med framför allt bilen. Kan man uppfatta de 150 miljonerna i Blekingepaketet som ett ökat länstrafikanslag? För närvarande har Blekinge ett länstrafikanslag på 15 milj.kr. årligen, dvs. 75 milj.kr. under en femårsperiod. Är det detta anslag som nu kommer att bli 150 milj.kr., eller är det möjligtvis så att dessa 150 milj.kr. är ett specialdestinerat bidrag till just Blekinge kustbana? Det är rätt viktigt för mig och övriga blekingebor att få ta del av kommunikationsministerns uppfattning och svar på den frågan.

Fru talman! Jag tror att det är viktigt att se Blekinge kustbana som en del i en total järnvägsförbindelse. Som den senaste talaren sade, börjar en del resor i Blekinge och går till Lund och Malmö, och en del går till Stockholm. Jag har litet svårt att se att förekomsten av pendeltrafik är ett skäl för att de regionala länsbolagen skall ta över ansvaret. Det finns möjlighet, som i andra regioner, att köpa trafiken eller att ansvara för en del tåg och ta ut banavgifter. Argumentet för att banan skall gå över till länstrafiken är dåligt. Kommunikationsministern tar upp transportrådets upphandling. Jag ställde för några månader sedan en fråga, och när den besvarades var kommunikationsministern och jag överens om att den upphandling som i dag görs borde ses över. Vi har nämligen i ett enigt trafikutskott sagt att upphandlingen bör ses över då den inte är särskilt bra. Riksdagen anslår först pengar, sedan talar transportrådet om hur det skall vara, och så blir riksdagen ställd inför faktum. Vi vill i stället att riksdagen skall få möjlighet att ta ställning till det som transportrådet kommer fram till. Som kommunikationsministern vet pågår det en mycket aktiv diskussion ute i landet just i fråga om transportrådets upphandling av tjänster. Vi borde alltså vara överens om att det nuvarande systemet inte är till fyllest.

Fru talman! Jag hade en debatt i fredags med Viola Claesson angående hennes sätt att föra debatter. Jag vill i dag ge ett råd till Viola Claesson — inte för att jag hoppas särskilt mycket på efterlevnaden av det — och det är: Bygg inte så mycket av debattinläggen på referat från massmedier, rubriker m.m., utan bygg på den sakinformation som har lämnats! Jag vill avslutningsvis bara säga att det avgörande i denna fråga är att vi kan ordna en bra trafikförsörjning för Blekinge och en bra utveckling av trafiksystemet i Blekinge. Jag bedömer att den lösning som nu erbjuds innebär en god förutsättning för Blekinge. Med det resurstillskott som regeringen erbjuder — det är inte en övervältring — kan man lokalt och regionalt bygga upp ett bra trafiksystem. Det är min övertygelse. Svaret på Karl-Gösta Svensons fråga är att detta naturligtvis innebär att ramen för LTA, länstrafikanslaget, till Blekinge vidgas.

Fru talman! Jag skall ge Georg Andersson ett enda råd: Tro inte att statsråden skall komma hit för att debattera debattörernas debattstil! Det är inte därför vi ber er komma hit. Det finns ingen anledning att uppta tiden med det. Lika litet som andras, hoppas jag, bygger mina frågeställningar i interpellationer och frågor på rubriker i tidningarna — tvärtom. Speciellt när det gäller kustbanan har jag, Georg Andersson, utomordentliga personliga kontakter med många av de berörda i Blekinge. Det gäller bl.a. dem som var närvarande när Gunnel Färm uppträdde på detta oförskämda sätt, som också tidningarna har refererat — jag behöver alltså inte bara ta referat därifrån. Det förvånar mig om Georg Andersson inte själv har hört med sina partikamrater hur det gick till och hur det lät. Nu säger Georg Andersson, i stället för att svara på alla de frågor som jag har ställt, att pengarna i Blekingepaketet till Blekinge kustbana inte alls handlar om övervältring utan är ett resurstillskott. Men handlar det inte om utpressning? Man ger 150 milj.kr. — en i sammanhanget mycket blygsam summa, Georg Andersson, eftersom det kostar minst 200 milj.kr. till att göra en reell upprustning — och i utbyte för de pengarna kräver man att länstrafiken skall ta över, trots att vi här i riksdagen enhälligt har beslutat att Blekinge kustbana skall vara en stomjärnväg, att staten helt enkelt skall ha ansvaret. Det var vad det handlade om, annars hade vi inte haft med det i den uppgörelse som vi träffade med socialdemokraterna. Jag skulle mycket gärna vilja ha svar på en principiellt viktig fråga. I övrigt börjar jag ge upp när det gäller Georg Anderssons och regeringens besked om kustbanan. Med vilken rätt tror regeringen att den på egen hand kan bryta statens principöverenskommelse med Svenska lokaltrafikföreningen om den interregionala trafiken och stomjärnvägsbanor, typ Blekinge kustbana? Det finns tid att svara på den frågan. Det är inte bara jag och Rune Thorén som är intresserade av det, utan många fler, därför att frågan berör landets samtliga landsting och kommuner som över huvud taget har järnväg genom sina domäner. Till sist skall jag citera trafikutskottet, som i betänkande nr 19 från 1987/88 uttryckte sig så här: ”Regeringens förslag till stomnätbanor har avgörande betydelse för möjligheten att upprätthålla ett landsomfattande och sammanhängande järnvägsnät.” Riksdagen hade exakt samma uppfattning, Georg Andersson.
Fru talman!

Jag konstaterar nu att regeringen inte är beredd att ta det ansvaret. Med dessa 150 miljoner under en femårsperiod tror jag inte att resurserna utnyttjas på ett optimalt sätt. Jag fick inte något svar om sovvagnsförbindelserna. Det går att åka till Stockholm via Alvesta också, men även därifrån saknas förbindelser med sovvagn.

Fru talman! Rune Thorén refererade riksdagsbeslutet 1988, och det innebar att regeringen kan överföra stomjärnväg till länsjärnväg. Det är på det sättet, Viola Claesson. Det är inte något brott mot vare sig riksdagsbeslut eller överenskommelser. Detta är nu ett erbjudande till regionen, och om regionen vill ta över trafikeringsrätten erbjuds de belopp som jag nämnde i mitt svar. Till Karl-Gösta Svenson vill jag säga: Ge nu inte upp! Jag tror att det här blir en bra trafiklösning. Enligt uppgift har flera intressenter redan hört av sig för att få bedriva trafik på Blekinge kustbana. Det kanske yppar sig nya lösningar för den här trafiken, i ett bra, integrerat system med den övriga trafiken i regionen.

Fru talman! Carl Frick har, utifrån en förteckning över internationella miljöavtal, som för övrigt inte är fullständig, ställt ett flertal frågor om fullföljandet av avtalen. Förteckningen upptar fyrtio avtal. Det är, enligt min åsikt, inte lämpligt och inte heller, med hänsyn till kammarens debattregler, tidsmässigt möjligt att här sakbehandla varje avtal. Riksdagen får fortlöpande en redovisning av regeringens erfarenheter av och planer för det internationella miljöarbetet. Jag vill bl.a. erinra om den miljöpolitiska propositionen från år 1988, de redovisningar som årligen lämnas i budgetpropositionen och den information som tjänstemän från regeringskansliet vid flera tillfällen lämnat i jordbruksutskottet. Det internationella miljöarbetet är av betydande omfattning. Sverige deltar aktivt och är ofta en av de ledande och initiativtagande nationerna. En allt större andel av resurserna i bl.a. regeringskansliet, statens naturvårdsverk och kemikalieinspektionen ägnas åt internationellt miljöarbete. Mot bakgrund av att en ökande andel av föroreningsbelastningen kommer från källor utomlands, är det både ofrånkomligt och önskvärt med ökat internationellt engagemang. Jag vill här erinra om det betydelsefulla arbete som pågår inom ramen för luftföroreningskonventionen och de marina miljöskyddskonventionerna för Östersjön och Nordsjön. Jag vill också erinra om miljösamarbetet inom ECE, FN:s ekonomiska kommission för Europa, och det nyligen avslutade miljömötet i Sofia inom ramen för Europeiska säkerhetskonferensen. Det omfattande bilaterala miljösamarbetet med de östeuropeiska staterna bör även nämnas i detta sammanhang. Inom ramen för det nordiska ministerrådet bedrivs vidare ett aktivt miljösamarbete. Enligt min åsikt utvecklas det internationella miljöarbetet i positiv riktning. I många avseenden går det dock alltför långsamt. Jag ägnar därför själv en stor del av min arbetstid åt internationella frågor. På svenskt förslag kommer FN:s generalförsamling i höst att besluta om en FN-konferens om miljö och utveckling år 1992. Vid konferensen och under det förberedelsearbete som kan förväntas bli omfattande, kommer Sverige att verka för att det internationella miljösamarbetet effektiviseras och utvecklas ytterligare. Denna FN-konferens kommer att bli vägledande för det framtida internationella miljöarbetet. I den miljöpolitiska proposition som regeringen planerar att avlämna till riksdagen år 1991 avser jag att återkomma med en djupare genomgång av de internationella miljöfrågorna. Jag vill också erinra om, att den parlamentariska kommitté som tillkallats för att se över miljöskyddslagstiftningen har fått i uppgift att kartlägga de internationella avtal och åtaganden som finns på miljöområdet och hur den svenska lagstiftningen förhåller sig till dessa.

Fru talman! Jag vill tacka miljöoch energiministern för svaret. Vi är naturligtvis helt överens om att det är mycket viktigt att vi har internationella avtal på det här området, för att försöka driva arbetet mot en bättre miljö med stor kraft. Självklart är det omöjligt att inom ramen för ett interpellationssvar ta upp alla de internationella överenskommelser som jag hade fått mig listat från utredningstjänsten. Det är bara att beklaga att listan inte var fullständig. Det viktiga är ändå om konventionerna har fått avsedd verkan. Om inte, vad kan vi göra för att de skall få verkan? Om de har haft verkan, hur kan vi gå vidare för att på grundval av erfarenheterna få ett ännu bättre internationellt miljösamarbete? Miljöoch energiministern säger att arbetet går mycket långsamt. Man har en känsla av att det går förtvivlat långsamt. Men det var inte det som var meningen med dessa fina avtal. Vitsen måste vara att de alla skall ha verkan och att det skall gå snabbt. Trots allt blir miljösituationen i världen och i vårt närområde bara sämre. Det är mycket litet som går i rätt riktning. Det allra mesta går snett. Det är bara att öppna tidningen, lyssna på radion, se på TV eller läsa några av de många utredningar vi kan få i vår hand från olika organisationer för att det entydigt skall visa sig att utvecklingen går mycket snett. Man kan fråga sig vad det beror på. Vi har också här hemma i Sverige mycket svårt att få någon riktig kraft i miljöpolitiken. I vårt land finns ändå mycket goda kunskaper om hur långt det har gått och om vad man kan göra åt miljöförstöringen. Ändå är det mycket svårt att riktigt få den kraft som behövs. Jag skulle personligen tro att det finns många motsatta krafter i samhället som egentligen inte är särskilt intresserade av miljöpolitik. De ser miljöpoli tiken som ett hinder för sin verksamhet. Jag har tidigare i dag nämnt företagsledaren Rune Andersson nere i Trelleborg, han med gummifabriken, som tycker att vi har så hemska miljölagar i Sverige att han hellre vill flytta ner till EG, där han hoppas att han skall få en mindre hårdhänt behandling av myndigheterna. Hemmavid har han struntat totalt i hur människorna har det i arbetslivet och i området runt omkring. Nu är han villig att exportera sin dåliga fabrik till ett annat ställe och fortsätta verksamheten. Det tycker vi är oerhört omoraliskt. Men jag skulle tro att en av förklaringsgrunderna till att det är så svårt med miljöpolitik ligger häri. Jag hade egentligen hoppats att Birgitta Dahl helt jublande i dag skulle ha kunnat säga att det går alldeles väldigt bra med dessa konventioner. De fungerar och det händer viktiga saker. Men det är tyvärr inte på det sättet. Det är bara att beklaga. Jag tycker att Birgitta Dahl verkligen anstränger sig på detta område. Hon har visat sig vara en farande ambassadör i miljöfrågor. Jag tror att det är viktigt att någon ägnar sig åt det. Men ännu viktigare vore det om alla de människor som skriver på dessa handlingar, ministrar m.fl. från andra länder, faktiskt gjorde någonting. Jag ser fram emot den redogörelse som så småningom skall komma, men jag tror att det skulle var mycket bra om vi årligen finge en sammanställning över de olika avtalen. Där kunde redovisas hur långt man har nått i de olika föreslagna stegen. Om man säger att kväveoxidmängden skall gå ned med ett visst antal procent till ett visst år, vore det av värde att kunna registrera detta, hur det går land för land, vad man har uppnått eller, om man inte har uppnått målet, vad man tänker göra för att åtminstone nästa år uppnå målet. På det sättet får man en internationell press på att det verkligen händer någonting. Jag tror att det endast är kunskap på detta område som ger oss kraft att pressa människor till åtgärder. Om vi ingenting vet om hur det egentligen förhåller sig och om hur långt man har nått, kan vi inte utöva denna press. Jag tror inte att pressen bara skall ske genom regeringens kansli och duktiga ministrar. Den skall också ske genom att många människor får reda på hur dåligt det är ställt. Då kan man också bilda en mycket kraftig opinion för att rätta till dessa förhållanden. Jag skulle vilja vädja till Birgitta Dahl om att vi kunde få en årlig redogörelse för alla olika avtal som tecknats, vilka planer avtalen innehåller, vilka mål som skall uppnås och hur det verkligen har gått. Det är något som jag varmt önskar att vi kan få. Tack!
Fru talman! Den frågeställning som Carl Frick egentligen tar upp har två sidor. Den ena är — på den punkten är vi helt överens — att det internationella miljöarbetet går för långsamt och att det finns ett behov av att driva på. Den andra är att det finns en mångfald av konventioner, som inte är heltäckande men som ibland är överlappande. Det finns ett stort behov av att skaffa sig karta och kompass och ett heltäckande konventionssystem. Enligt min mening är det dags för det nu. Det står trots allt och väger, liksom det tidigare gjorde i fredsförhandlingarna. Detta är till syvende og sidst en fråga om politisk vilja. Det finns en tendens till hyckleri, till att försöka smita ifrån, till att bevara frizoner för dålig miljö, särskilt i fattiga länder, och som utpressning utnyttja människors fattigdom och arbetslöshet. Men det finns också ett ökande medvetande. Det är ingen slump att stormakternas företrädare vid sina överläggningar också tar upp miljöfrågorna. Jag menar att vi trots allt har ett historiskt momentum som det gäller att utnyttja. Jag tänker då framför allt på 1992 års globala konferens och förberedelsearbetet för denna.

Det handlar för det första om luftföroreningar, klimatfrågor, ozonskiktet — där arbetet på en klimatkonvention och en väsentlig skärpning av Montrealprotokollet till skydd för ozonskiktet är en mycket viktig sak. Det är för det andra frågan om rent vatten. Vattnet är ett stort problem i de flesta av världens länder, och det börjar på att bli det till och med i Sverige. Det är för det tredje frågan om föroreningar av hav och kustområden. Det är för det fjärde frågan om ökenutbredning och jorderosion. Det är för det femte frågan om den biologiska mångfalden, regnskogarna men också på svenskt initiativ biotekniken och gentekniken som behöver regleras i en internationell konvention för att man i tid skall kunna förebygga missbruk. Det är för det sjätte frågan om miljöfarliga kemikalier och miljöfarligt avfall. Det är slutligen för det sjunde, också det liksom många av dessa frågor på svenskt initiativ, frågan om den vardagsmiljö som många människor lever i — bostadsslummen, dåliga arbetsmiljöer och befolkningsfrågan, vilken är ett jätteproblem i i-länderna men ett ändå större problem i u-länderna. Vi kommer att med det här angreppssättet försöka få fram mer effektivt verkande konventioner och ett internationellt samarbete som inte lämnar utrymme för någon att slippa undan och som också gör att vi kan undvika onödig byråkrati och dubbelarbete, något som faktiskt också förekommer på det här området. Självfallet skall vi efter bästa förmåga informera riskdagen. Riksdagens partier kommer att få ett utmärkt tillfälle att följa det arbetet genom sitt deltagande i den nationalkommitté som skall biträda regeringen i förberedelserna för 1992 års konferens. Jag tror att man med en aktiv medverkan i denna nationalkommitté bättre än på något annat sätt från riksdagens sida skall kunna följa det här arbetet. I kommittén kommer också andra grupper i samhället att vara företrädda. Vi behöver förvisso även deras medverkan.
Fru talman! Jag vill än en gång tacka Birgitta Dahl för den här utförliga redogörelsen. Jag ser fram emot att allt det som Birgitta Dahl här berättat om skall hända. Vi är helt överens om att detta är nödvändigt. Av bitter erfa — Prot. 1989/90:43 renhet från min tid i näringslivet vet jag att det inte hjälper med att skriva 11 december 1989 en massa avtal. Man måste i avtalen också ställa väldigt bestämda krav på. att det även blir handlingar. Man måste alltså i avtalen föreskriva absolut bestämda tidsgränser för när saker och ting skall vara genomförda. Detta är naturligtvis litet svårt i ett internationellt samarbete, eftersom man inte kan ta fram bössan och kanonen och skjuta på dem som inte gör som man säger. Men man måste försöka finna någon form av påtryckningsmetoder, så att alla parter faktiskt följer avtalet. Det är litet enklare i affärsverksamhet, där man genom domstol kan få böter utdömda. I ett internationellt samarbete kan det bli litet bekymmersammare. Men vi måste alltså på något sätt se till att det verkligen händer någonting. Det känns mycket dåligt att varenda dag öppna tidningen eller knäppa på radion och få reda på att det egentligen bara blir sämre. Även medvetenheten hos befolkningen kan öka. Det är därför min förhoppning att den här redovisningen skall kunna spridas till väldigt många människor, så att ännu fler blir ännu mer medvetna om vad vi står för och på vilket sätt de kan medverka till resultat i sitt vardagsliv. Birgitta Dahl talade ju om människors vardagssituation som en av de viktiga frågorna. Det är viktigt att man tar upp dessa, så att det inte bara blir storslaget och grant. Med kunskap kan var och en av oss aktivt medverka till att situationen blir bättre. Men härför krävs alltså kunskaper. Detta är inte enkelt, och vi är inte alla kemister, så att vi kan förstå svårigheterna. Vi borde därför få ett enkelt och bra underlag, så att vi i vardagslivet kan hjälpa till. På det sättet kanske man så småningom kan få en väldig kraft i de här internationella handlingsprogrammen. Jag önskar Birgitta Dahl lycka till och hoppas på dessa livgivande redovisningar.

Fru talman! Stina Eliasson har frågat mig vilken betydelse jag anser att miljöhänsynen skall ha för beslutet om Ammeråns framtid. Stina Elisasson har vidare frågat om jag är beredd att skydda Ammerån genom att införliva den med de älvar som skall förbli orörda enligt 3 kap. 6§ lagen om hushållning med naturresurser. Den första frågan syftar direkt på ett ärende som för närvarande bereds i regeringskansliet. Som jag redan den 17 oktober i år angav i ett frågesvar kan jag inte föregripa regeringens prövning av ärendet genom att i förhand göra något ställningstagande. Stina Eliasson känner säkerligen till att det förhåller sig på detta sätt. När det gäller den andra frågan vill jag erinra om att riksdagen vid flera tillfällen, senast i maj detta år, haft att ta ställning till omfattningen av det skydd som Ammerån skall ha. Riksdagens beslut har genomgående innebu 101 rit att Ammerån uppströms Överammer skall undantas från vattenkraftsutbyggnad medan Ammeråns nedre del, motsvarande ca 10 76 av vattendraget, inte skall ha samma skydd.

Fru talman! Tack för svaret på min interpellation. Naturligtvis hade jag hoppats att få något mer innehåll i svaret än upplysningar om att ärendet för närvarande bereds i regeringen och att riksdagsmajoritetens beslut innebär att Ammeråns nedre del inte skall skyddas från vattenkraftsutbyggnad utan får prövas. Vad gäller den första delen av interpellationssvaret så vet jag att ärendet bereds i regeringen. Jag har litet svårt att svälja att statsrådet i frågesvar och interpellationssvar ständigt i denna fråga upplyser om att det ”för närvarande” pågår beredning. Hur lång tidsperiod innebär ”för närvarande” i detta ärende? Regeringen fick ärendet för över ett år sedan. Den 26 september i fjol kom yttrandet från Östersunds tingsrätt till regeringen över en ansökan om tillstånd att från en bortledningspunkt vid Överammer överleda vatten från Ammerån till Indalsälven. Min första fråga i interpellationen gällde vilken betydelse statsrådet anser att miljöhänsynen skall ha för regeringens beslut. Det vill Birgitta Dahl inte svara på. Eftersom valet 1988 var ett miljöval förutsätter jag att miljöhänsynen i Ammeråfrågan kommer att väga tungt i regeringens ställningstagande. Kommunfullmäktige i Ragunda kommun har enhälligt sagt nej till överledningen. Det har även en enig länsstyrelse i Jämtlands län gjort. Detsamma gäller fiskeristyrelsen och naturvårdsverket m.fl. tunga och viktiga remissinstanser. Den lokala befolkningen har framför allt arbetat för att rädda Ammerån genom ett enastående envetet, uppfinningsrikt och uppoffrande ideellt arbete i den s.k. Ammerågruppen. Sedan i fjol höst har vi väntat på regeringens ställningstagande. Kan statsrådet upplysa om när regeringen bestämmer sig. Blir det 1989? Det har under väntetiden förekommit en hel del uppvaktningar hos regeringen i Ammeråfrågan. För inte så länge sedan hade statsrådet besök av företrädare för Ragunda kommun. Förutom alla de argument som tidigare förts fram för ett bevarande av Ammerån fick statsrådet ta del av kommunens önskan att få inrätta en forskningsstation kring Ammerån. Ammerån är unik på många sätt. Naturvärdena är mycket stora. Variationsrikedomen är stor, vad gäller både flora och fauna. Ammeråns vatten är naturligt näringsrikt. Den biologiska produktionen hör till de högsta någon vattenmiljö kan uppvisa. Ammerån är landets förnämsta kalkströmsvatten med en enastående förmåga att stå emot försurning. Ammerån är nästan helt opåverkad av människor när det gäller utsläpp från avlopp och av andra föroreningar. I och vid Ammerån finns djur och växtarter som är utrotade eller utrotningshotade på andra håll. Ammerån bör vara ett eldorado för forskare, eftersom dess djuroch växt — Prot. 1989/90:43 liv ännu är till stor del outforskat. 11 december 1989 Ammerån skulle alltså kunna tjäna som genbank för sämre lottade vattendrag. Svar på interpellationer Det är bl.a. sådana fakta som ligger till grund för kommunens önskemål att få inrätta en forskningsstation vid Ammerån. Vill statsrådet ge Ragunda kommun den möjligheten genom att påverka sina regeringskolleger så, att svaret. när regeringens beslut om Ammerån kommer, blir ja till ett bevarande av hela Ammerån och nej till en överledning? En orörd Ammerån är grundförutsättningen för en utveckling av sommarturismen i Ragunda kommun. Att utveckla sommarturismen i min hemkommun Ragunda i östra Jämtland är helt enkelt en omöjlighet utan en fritt strömmande Ammerån med naturligt strömmande vatten. Vill statsrådet påverka sina regeringskolleger så, att Ragunda kommun får möjlighet att utveckla sommarturismen genom att regeringen säger nej till överledning? Så till min andra fråga om lagstiftningen och mångas önskan om att hela Ammerån skyddas genom att man införlivar hela Ammerån i lagen om hushållning med naturresurser enligt 3 kap 6 §. En riksdagsmajoritet har vid flera tillfällen sagt nej till detta och beslutat att Ammeråns nedre del inte skall ha fullständigt skydd. Men, statsrådet Birgitta Dahl, det är väl inget som hindrar att det kommer ett regeringsförslag som innebär att hela Ammerån skyddas enligt lag? Var modig, Birgitta Dahl! Lägg fram ett sådant lagförslag! Då skulle förhoppningsvis statsrådets egna partikamrater i riksdagen också få mod att rösta för det förslaget och en majoritet för hela Ammeråns bevarande skulle vara tryggad. Centerpartisterna ställer, som statsrådet vet, upp på ett sådant efterlängtat förslag. Var modig, Birgitta Dahl! Tycker regeringen att det är viktigt att folkets röst betyder något, och tycker regeringen att utvecklingen också i Ragunda kommun i östra Jämtland är viktig, att miljöhänsyn är viktiga och att den sista oreglerade älven i hela Mellannnorrland skall bevaras, då säger regeringen nej till en överledning från Ammerån till Indalsälven. Annars är vi många som är beredda att instämma i det som en av Ammerångruppens företrädare, Inga-Maj Granqvist, sade efter senaste uppvaktningen hos miljöministern, nämligen: Blir det nej till Ammerån känns det som om demokratin vore stendöd.

Fru talman! Ett par kommentarer och svar med anledning av de nyss gjorda inläggen. Först några ord till Stina Eliasson när det gäller tiden. Vi tar den tid på oss som behövs för att pröva den här frågan med det allvar som den kräver. Boverket, som är den myndighet som ansvarar för naturresurslagen, har ännu inte inkommit med sina remissynpunkter på förslaget, och jag tror inte att Stina Eliasson vill att vi avgör ärendet utan dem. Så till mitt svar. Det är utformat med utgångspunkt i Stina Eliassons fråga, som ordagrant lyder: Vilken betydelse anser miljöoch energiminister Birgitta Dahl att miljöhänsynen skall ha för beslutet om Ammeråns framtid? Med detta inbjuder Stina Eliasson mig att göra en värdering som innebär att jag förutsäger regeringens beslut. Om Stina Eliasson däremot hade frågat mig, om jag anser att miljöhänsynen skall väga tungt, hade det varit lätt att svara ja. Vid tillståndsprövningen av alla vattenföretag görs en allsidig och mycket noggrann avvägning mellan olika intressen. Vattenlagens regler har utformats så, att lämpligheten av ett tillämnat vattenföretag måste bedömas med utgångspunkt i behovet att långsiktigt hushålla med landets samlade markoch vattentillgångar. Detta gäller särskilt vattenföretag av större omfattning eller annars ingripande natur. Regeringen gör en utomordentligt noggrann prövning av de företag som aktualiseras. Jag hörde i morse ett inlägg av Bengt Westerberg i radion om just det här ärendet. Precis som Siw Persson här försökte han där framställa socialdemokratin som ett betongparti, som aldrig är berett att ta miljöhänsyn. Och så refererade han till vårt beslut om Klippen. Det är riktigt att vi, efter en mycket noggrann prövning, har sagt ja till Klippen, och det står vi för. Det hade varit hederligt och klädsamt om Bengt Westerberg och Siw Persson också påmint om att vi vid prövningen av Edänge och Strängsforsen sade nej därför att vi tyckte att miljöhänsynen där tog över. Det visar att vi vid prövningen av de företag som ingår i det av riksdagen antagna programmet noggrant går igenom varje enskilt ärende. Jag hoppas att Siw Persson nu vill göra ett sådant generöst erkännande som Bengt Westerberg inte orkade med i morse.
Fru talman! Det hade väl gått att svara på den fråga som jag har formulerat, nämligen vilken betydelse miljöoch energiministern anser att miljöhänsynen skall ha för beslutet om Ammeråns framtid. Jag förstår inte skillnaden mellan den och den fråga som statsrådet hade velat ha. Men jag tolkar svaret så, att miljöhänsynen väger tungt, att miljöhänsynen kommer att ta över. Jag skulle gärna vilja komma hem och tala om i min hemtrakt att så är fallet. Det är bra att man tar ordentlig tid på sig, så att alla argument kommer fram och så att övervägandet blir så noggrant som möjligt. Jag tycker det är hårresande att det hänger på att boverket inte har kommit med sitt yttrande i de här frågorna. Kanske regeringen skall knacka på hos boverket och be att de skyndar på. Många människor i min hemtrakt har nämligen undrat vilka argument som fattas, eftersom man inte kan komma med ett beslut. Det vore faktiskt ganska bra om statsrådet detta år kunde komma med en ordentlig julklapp till alla Ammeråns entusiaster — till kommunen, länsstyrelsen. fiskeristyrelsen, naturvårdsverket osv. — som innebär att Ammerån skall bevaras, också den nedre delen. I vår kommun tycker vi att vi har bjudit på nog mycket. I den tio mil långa kommunen har vi ett vattenkraftverk per mil. Vad gäller lagstiftningen är det så att jag tror att också många socialdemokrater skulle få mod att rösta för Ammeråns bevarande. Det modet hade faktiskt socialdemokraterna på Jämtlandsbänken som var med på min motion i våras och röstade för den. Kom med ett regeringsförslag där hela Ammerån föreslås ingå i de vattendrag som inte skall byggas ut utan bevaras för framtiden! Det vore också intressant att få veta någonting om det jag sade om forskningsstationen. Finns det med i bedömningen?

Fru talman! Agne Hansson har under hänvisning till naturresurslagens regler ställt två frågor till bostadsministern rörande ingrepp i skyddade älvsträckor. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Agne Hansson har först frågat huruvida tillstånd till korttidsreglering och cirka tre mils dämning i en av riksdagen i lag skyddad älvsträcka kan lämnas på den grunden att vattenföretaget anses förorsaka endast obetydlig miljöpåverkan. Agne Hansson har vidare frågat om tillstånd till dämning och korttidsreglering kan lämnas om flera hundra sakägare, berörda kommuner, länsstyrelser samt naturvårdsverket och naturskyddsföreningen avstyrker sådana projekt. Av interpellationens innehåll kan utläsas att Agne Hansson syftar på ett aktuellt ärende om tillstånd enligt vattenlagen till dämningshöjning vid Edsforsens kraftverk i Klarälven. Vattendomstolen har den 2 februari 1988 enligt tillämpliga bestämmelser hänskjutit frågan om företagets tillåtlighet till regeringens prövning. Det är alltså regeringens uppgift att i detta sammanhang behandla bl.a. frågor av det slag som Agne Hansson tar uppi sin interpellation. Beredningen av ärendet pågår fortfarande i regeringskansliet. Som Agne Hansson väl känner till kan jag inte föregripa regeringens prövning av ärendet genom att nu redovisa några ställningstaganden. Låt mig ändå från en mer allmän utgångspunkt säga att regeringen i varje tillåtlighetsärende gör en allsidig bedömning och en mycket noggrann avvägning mellan olika intressen. Självfallet beaktas därvid också det särskilda skydd som gäller för vissa vattendrag.

Fru talman! Jag ber att få tacka miljöoch energiministern för svaret på min interpellation. Tyvärr tvingas jag konstatera att svaret är fullständigt intetsägande. Miljöoch energiministern undviker mina frågor genom att hänvisa till ett speciellt fall, som just nu ligger för prövning på regeringens bord. Jag vet mycket väl att handläggande statsråd är förhindrad att uttala sig om sådana fall. Därför var jag mycket noga med att göra mina frågor generella så att svaret skulle kunna lämnas obehindrat av aktuella ärenden. Avsikten med min interpellation var att få veta hur regeringen ser på begreppen korttidsreglering, ersättningsutbyggnad och effektiviseringar, s.k. smärre åtgärder hänförliga till redan företagen reglering i redan skyddade områden. Jag vill också veta hur regeringen ser på tillämpningen av de övergångsbestämmelser som kom till vid riksdagsbehandlingen när beslutet om NRL fattades. Lagstiftningen innebär att tillåtligheten prövas av regeringen utan hinder av att området eller älvsträckan kan vara undantagen från utbyggnad. Detta Vad som avses som obetydlig miljöpåverkan resp. inverkan på naturmiljön i nämnvärd mån, som det står, är alltså en bedömning som slutligen måste göras av regeringen och i den ordning som bl.a. anges i NRL. Nog har väl miljöministern en uppfattning om vad som generellt i dessa fall kan sägas vara obetydlig miljöpåverkan resp. inte kan vara det? Det naturliga är väl att man i sådana här fall ställer upp generella måttstockar som inte får överskridas om företaget skall tillåtas eller inte för att inte gällande lag skall trädas för när. Gör regeringen inte det, då är det osäkert om man över huvud taget skall tilltro regeringen att handha denna prövningsmöjlighet. Det finns ju åtminstone tre frågor som alltid är för handen vid en bedömningi dessa fall. Det är dämning, sakägares uppfattning och styrkan i opinionen mot projektet samt de övergångsbestämmelser som är tillämpliga. Jag skall förtydliga mina frågeställningar ytterligare, så att det inte skall vara någon svårighet att svara generellt och fritt från anknytning till något speciellt fall. 1. Vad sätter regeringen som absolut övre gräns för dämning vid bedömning av tillåtlighet för s.k. smärre åtgärder? Är det vid en meters höjd av dämningen, fem kilometers påverkan i längd i tidigare ej dämd älvfåra eller är det två mils eller tre mils påverkan som kan godtas? Är det möjligt med dämning utöver det som är hänförligt till redan företagen reglering i dessa fall, miljöoch energiministern? Är korttidsreglering över huvud taget möjlig att tillåta inom begreppet smärre åtgärd? 2. Hur stor vikt fäster regeringen egentligen vid sakägarnas uppfattning? Är det möjligt att ge tillåtlighet vid en hundraprocentig opinion mot att ett projekt skall komma till stånd, eller går den gränsen redan vid en 75 procentig opinion emot projektet? 3. Anser sig regeringen kunna använda NRL:s övergångsbestämmelser för att ge tillåtlighet åt en smärre åtgärd även i ett fall som tidigare var undantaget från utbyggnad enligt FRP-riktlinjerna? Den senare frågan måste miljöoch energiministern kunna ge ett svar på. Är hon beredd att ge tillåtlighet i ett sådant fall så begår hon ett lagbrott, som jag ser saken. Riksdagsbeslutet avsåg tillåtlighet i projekt som tidigare ej omfattats av FRP-riktlinjerna. 4. Är regeringen beredd att också väga in en restriktivare syn om projekten i fråga skulle innebära allvarligare störningar för sysselsättning och regional utveckling i berörda områden? Om tillåtlighet i sådana fall ändå ges, är i sådana fall regeringen beredd att gå in och ta de kostnader som följer för insatser som då krävs för att få till stånd en regional utveckling i berörda områden? Som sagt var det inte oväsentligt för riksdagen, för bostadsutskottet eller ens för mig som utskottets ordförande att få regeringens syn på de här frågorna — inte minst när det gäller övergångsbestämmelserna som har kommit till under riksdagsbehandlingen. Övergångsbestämmelserna kom ju till för att undvika att retroaktiv lagstiftning blev följden. Det är möjligt att mina frågor är hänförliga till Edsforsen i Klarälven, men de är allmängiltiga och gäller vid bedömningen av alla sådana här fall där smärre åtgärder är aktuella. För att bedöma om andan i lagstiftningen följs är det därför av värde att se hur regeringen generellt ser på sin roll som överprövare och vilka miljöhänsyn man från regeringen är beredd att lägga in. Vad vi som enskilda riksdagsledamöter annars har att använda oss av är att kräva en ytterligare skärpt lagstiftning eller tillämpa KU:s prövning i de speciella fall som kan bli aktuella när regeringen har fattat sina beslut.

Fru talman! Med tanke på den roll i riksdagens arbete med de här frågorna som Agne Hansson har, tycker jag faktiskt att det är uppseendeväckande att han mer eller mindre förtäckt, mer eller mindre tydligt uppmanar mig att bryta mot både grundlag och lagstiftning. Jag kommer att hålla benhårt på min skyldighet när det gäller den här typen av bedömningar, där ju regeringen fungerar som sista rättsinstans, att icke avvika från regeln att man inte får föregripa beslut innan de är fattade — t.ex. genom olika vidlyftiga uttalanden. Agne Hansson får ursäkta, men den beskrivning som här ges går inte att missförstå. Det är klart om vilket projekt Agne Hansson vill ha ett förtida uttalande från min sida. Det kommer Agne Hansson inte att få. Det är också så att det inte går att göra den typen av generella eller principiella uttalanden om hur lagen skall tillämpas som Agne Hansson begär, eftersom lagen ju direkt går ut på att man skall bedöma varje enskilt ärende för sig. Det går inte att utfärda några allmänna föreskrifter om meter och kubikmeter hit och dit, utan man måste bedöma varje enskilt ärende för sig. Jag kommer att se till att så länge jag har ansvaret för de här frågorna så kommer vi också att agera på det sättet. Jag skulle faktiskt vilja ställa frågan tillbaka till Agne Hansson: Hur tolkar Agne Hansson den lagstiftning han själv har medverkat till? Det står alldeles tydligt i övergångsbestämmelserna: ”Beträffande mål och ärenden enligt vattenlagen som anhängiggjorts hos vattendomstolen före ikraftträdande skall äldre bestämmelser tillämpas.” Det här är ett sådant ärende. Å andra sidan finns det utrymme för att vid prövningen enligt 3 kap. vattenlagen beakta de värderingar som kommer till uttryck i bl.a. 3 kap. 6§ naturresurslagen, den som rör skyddade älvsträckor. Regeringen anser att man skall kunna utnyttja denna möjlighet när det är befogat. Som Agne Hansson vet, är det här ett mycket besvärligt ärende, där flera av de berörda instanserna, bl.a. kommuner och länsstyrelser och många enskildas sakägare och närboende, under ärendets gång har ändrat den uppfattning som de har gett uttryck för inför regeringens prövning. Därför har vi också om denna fråga, liksom om den vi nyss diskuterade, varit mycket angelägna om att behandla frågan med all den noggrannhet, också formellt, som ärendet kräver.

Fru talman! Jag vägrar gå in och diskutera det speciella fallet, Strängsforsen, som jag förstår att miljöministern här avser. Men även om jag för en kort sekund skulle avvika och anlägga synen på just det fallet, har jag ändå svårt att förstå att miljöministern kan bevilja tillåtlighet för det fallet, mot bakgrund av det hon nu har sagt. Detta hälsar jag med tillfredsställelse. Ja, inte heller är det möjligt att använda det lagrum som här åberopades av miljöministern att ta ett beslut om tillåtlighet för Strängsforsen. Det jag ville säga var nämligen att riksdagsbeslutet i det lagrummet endast avser projekt som ej tidigare var omfattade av FRP-riktlinjerna. Edsforsen och andra sådana omfattades av FRP-riktlinjerna redan när NRL-beslutet togs, och då är det alltså inte möjligt. Det var endast för att undvika retroaktiv lagstiftningi de projekt som redan då var under behandling som den här paragrafen har kommit till vid riksdagsbehandlingen. I och för sig har jag respekt för att miljöministern inte vill uttala sig i ett enskilt fall, men nog måste man väl ändå kunna ge en uppfattning om vilken miljösyn man lägger i botten när man prövar de här fallen i sista instans? Utifrån min roll kan jag inte se annat än att när det rör sig om dämningar utöver dem som redan är tillåtliga, är det alltså en miljöpåverkan av inte ringa grad, som lagens bokstav talar om. En miljöpåverkan av ringa grad kan ju inte betyda särskilt mycket. Över huvud taget borde man kunna säga generellt att det inte är möjligt att göra en överprövning i fall där det är fråga om regleringar som leder till ytterligare dämningar eller korttidsregleringar över huvud taget — även när man har en stark opinion. Då kommer ju inte minst kommunen in. För närvarande håller ju kommunerna på att planera enligt TBL och göra upp områdesplaner och annat. Jag tycker att man bör tillerkänna kommunen näst intill veto i sådana fall. Också i den frågan tycker jag att man bör kunna göra ett generellt uttalande om sin uppfattning.
Fru talman! Kort och avslutningsvis: Jag är som miljöminister mycket angelägen om att slå vakt om en grundläggande princip i svensk miljölagstiftning, nämligen att vi skall pröva varje enskilt fall utifrån dess unika egenskaper, i syfte att i varje enskilt fall nå ur miljöns synpunkt bästa möjliga resultat. Den typ av generella regler som Agne Hansson talar om leder erfarenhetsmässigt till att man i själva verket låter det som var avsett att bli ett tak bli golvet. Det leder till att man inte i varje enskilt fall med all den noggranhet som behövs eftersträvar minsta möjliga miljöpåverkan.
Fru talman! Jag är naturligtvis glad över att miljöministern är beredd att pröva varje enskilt fall mycket noga. Det menar jag att man naturligtvis måste göra efter det att man har lagt den principiella, generella miljösynen i botten. Jag var kanske litet för optimistisk när jag trodde att jag ändå skulle få en liten fingervisning om hur regeringen ser på bedömningen av beprövnings fallen när det gäller korttidsregleringar och annat. Jag får väl nöja mig med de undvikande svar som jag har fått. Jag vet att miljöoch energiministern tidigare här i kammaren har haft en debattjag tror det var med Görel Thurdin från mitt parti — där man diskuterade skyddet för de fyra stora älvarna. Då var miljöoch energiministern inte beredd att uttala sig för ett sådant skydd, utan ville i stället stärka NRL. Nu tycker jag att regeringen och miljöministern har en utomordentlig chans att uttala sig för en stärkt NRL-lagstiftning i detta fall. Men jag har inte kunnat spåra något sådant i svaren i detta fall, tyvärr.

Fru talman! Gudrun Schyman har mot bakgrund av pågående förändringar i Europa frågat mig om regeringen är beredd att låta denna utveckling påverka försvarskommitténs arbete med det säkerhetspolitiska betänkandet. Hon frågar vidare hur kommande försvarspolitiska beslut kommer att påverkas tidsoch innehållsmässigt. Slutligen undrar hon vilka försvarspolitiska ”signaler” som skulle påverka den nuvarande utvecklingen i positiv riktning. Jag vill i svaret på den första frågan hänvisa till regeringens direktiv till försvarskommittén. Kommittén skall sålunda granska vilka förändringar i bl.a. säkerhetspolitiskt avseende som kan förutses få betydelse för vår framtida säkerhet. I sammanhanget konstaterar regeringen den positiva utvecklingen av relationerna mellan stormakterna, samtidigt som den betonar att en relativt hög grad av säkerhet krävs i sådanå framtidsbedömningar som skall läggas till grund för det svenska totalförsvarets utveckling. Jag konstaterar sålunda att en bedömning av pågående säkerhetspolitisk utveckling i Europa ligger väl inom ramen för regeringens direktiv till försvarskommittén. Som svar på den andra frågan vill jag meddela att det inte är aktuellt att ändra tidpunkten för nästkommande försvarsbeslut. Beträffande innehållet gäller att kommittén mot bakgrund av sina övergripande säkerhetsoch försvarspolitiska överväganden skall överväga totalförsvarets fortsatta utveckling och inriktning. Det sammanhang mellan den säkerhetspolitiska utvecklingen och totalförsvarets innehåll som Gudrun Schyman efterlyser ligger sålunda även det väl inom ramen för kommittédirektiven. I vad gäller den sista frågan, om försvarspolitiska signaler, menar jag att en utveckling av maktblockens styrkor i Centraleuropa i mera defensiv riktning, såsom det nu diskuteras, skulle bidra till att ytterligare höja stabiliteten mellan öst och väst i hela Eruopa. Jag noterar att neutrala länder som Schweiz och Sverige ofta nämns som goda exempel på nationer med en defensiv försvarsprofil i samband med dessa diskussioner. Det viktigaste svenska bidraget till säkerheten i Europa i en tid av snabb Prot. 1989/90:43 förändring är sålunda även mot denna bakgrund att fullfölja de principer på 11 december 1989 vilka vår säkerhetspolitik och vår försvarsplanering länge byggt. s äns var på interpella

Fru talman! Jag skall be att få tacka försvarsministern för svaret. Jag tycker inte det är särskilt hoppingivande måste jag säga, men vi kanske kan komma till litet mera positiva tongångar under debattens gång. I detta interpellationssvar låter det som om regeringen har varit väldigt förutseende och långt i förväg tillsatt försvarskommittén och flyttat fram beslutet med tanke på den utveckling som senare skett i Östeuropa. Det var ändå inte bakgrunden till att försvarskommittén tillsattes och det försvarspoktiska beslutet flyttades fram. Bakgrunden var ÖB:s krislarm, mycket skickligt marknadsfört, för att han behövde mera pengar till det militära försvaret, helt enkelt. Därför är många av oss oroliga för att detta också skall bli resultatet. ÖB:s beslutsunderlag innebär en plädering för fortsatt starkt militariserad neutralitetspolitik anpassad efter ett tudelat och militärt upprustande Europa. Detta är någonting som inte längre existerar. Eftersom förutsättningarna nu är så dramatiskt annorlunda än när denna kommitté började arbeta och fick sina direktiv, så finns det anledning att ompröva verksamheten. Jag tror att det säkerhetspolitiska betänkande som försvarskommittén skall lägga fram i januari inte kan innehålla något annat än ett konstaterande av att det faktiskt är omöjligt att lägga fast någon politik utifrån en bedömning av det aktuella läget, eftersom detta om en vecka eller ett par månader kan se helt annorlunda ut. Det enda vi vet med säkerhet är att vi går emot en utveckling med nedrustning runtom i världen. T.o.m. kabinettsekreterare Pierre Schori har i dag faktiskt sänkt garden litet i sin artikel i Dagens Nyheter. Han säger att det inte är troligt med en ökad upprustning ens i Nordeuropa. pölseteorin har förpassats till avdelningen för Norgehistorier, och det är bra. Men detta måste också få effekter på försvarskommitténs arbete och på det försvarspolitiska beslutet. I en tid av så stora och snabba förändringar vore det olyckligt att fatta så långtgående beslut som dessa femårsperioder medför. Faran är att vi binder upp oss i gammalmodiga militära strukturer som är mycket kostnadskrävande och gör att vi inte kan arbeta lika effektivt på de andra säkerhetspolitiska områdena — handelspolitik, nedrustningspolitik — som verkligen skulle innebära att utvecklingen i Östeuropa stabiliserades. Jag vill komma åt diskussionen med totalperspektiv på säkerhetspolitiken, där man också tar med de globala miljöhoten. Man måste använda försvarspengar till de nödvändiga åtgärder som skall vidtas. Jag tycker det finns också en annan vits med att dröja med detta försvarspolitiska beslut. Vi får ett val där försvarsfrågan kan bli en av de stora frågorna. Det skulle innebära att människorna i detta land faktiskt får blanda sig i denna annars så expertdominerade diskussion. 111 Försvarsministern tog själv upp Schweiz som ett bra exempel. I Schweiz har människor verkligen fått diskutera frågan och fått den presenterad för sig på ett sådant sätt att de tänker efter, nämligen hur skulle det se ut med Schweiz utan armé? I vissa regioner har mer än 55 6 svarat att det vore bra, då skulle man kunna använda pengarna till någonting vettigare. 35 90 totalt av den schweiziska befolkningen har sagt att man mycket väl kan tänka sig en avveckling av den schweiziska armén. Den frågan skall vi ställa oss här i Sverige också, som ett litet och neutralt land som på inga villkor kan föra några militära krig. Vi skulle kunna vara ett föregångsland i att göra omställningsprocesser och omställning till civil produktion samt bygga upp ett överlevnadsförsvar och ett mindre sårbart samhälle. Det skulle kunna vara vårt bidrag till den säkerhetspolitiska utvecklingen. Men det kräver pengar, och dem måste vi ta från försvarsbudgeten som tillåtits dominera så mycket. Jag skulle vilja höra vad försvarsministern har för synpunkter på dessa tankegångar om att få en bredare demokratisk debatt i dessa frågor inför ett sådant viktigt beslut och inför den politiska utveckling som nu pågår.

Fru talman! Jag skall gärna svara på några av de frågor som har ställts. Pölseteorin är någonting som jag icke på något sätt har vare sig omfattat eller bejakat eller ens diskuterat. Så den teorin får nog Gudrun Schyman ta upp med dem som eventuellt driver den. Låt mig sedan säga att vad som nu sker i Östeuropa är bl.a. att de kommunistiska partierna tappar inflytande. Vi ser nästan dagligen att deras inflytande blir mindre och mindre. Däremot har vi inte sett så särskilt mycket om någon konkret nedrustning i vårt närområde. Jag tycker att det är glädjande, det som sker i Wien och det som stormakterna där har kommit överens om. Det ser mycket lovande ut i diskussionen om nedrustning då det gäller de konventionella styrkorna. Men det som vi framför allt bevittnar i Östeuropa är de kommunistiska partiernas minskade inflytande. Låt mig också säga att jag faktiskt var den första politiker som avvisade ÖB:s s.k. A-nivå och vid det tillfället betecknade den som orimlig. Jag vill bara göra det lilla påpekandet. Regeringen tar alltid konsekvenserna av utvecklingen i vår omvärld, och som jag sade i mitt svar är det nu försvarskommitténs uppgift att göra en säkerhetspolitisk bedömning som kan ligga till grund för kommande försvarsbeslut. Det vi nu bevittnar är framför allt en politisk avspänning, och den förändringen går mycket snabbt. Denna politiska förändring kan förhoppningsvis leda till en betydande militär avspänning, men det ligger i sakens natur att den politiska förändringsprocessen kommer först och går snabbare än den militära. Det är därför oklokt att utsätta svensk försvarsoch säkerhetspolitik för några tvära kast. En förändring av det svenska totalförsvarets framtida inriktning måste, som jag tidigare har sagt, bygga på framtidsbedömningar med en relativt hög grad av säkerhet. Jag sätter således, fru talman, än så länge inte likhetstecken mellan de europeiska kommunistiska partiernas minskade inflytande och en militär avspänning.
Fru talman! Jag tycker att det var bra att försvarsministern tog upp frågan om de kommunistiska partiernas minskade inflytande. Jag tror att det är den enda fråga där vi är överens i den här debatten. Den utveckling som har skett och som kanske är mer en fråga om demokratins genombrott än om olika systems sönderfall, är någonting som vi bägge välkomnar. Jag tror också att det med nödvändighet — och där är jag mer optimistisk än försvarsministern — kommer att leda fram till en militär nedrustning. Det är förnuftets seger som vi måste ha. Jag är mycket väl medveten om att den politiska utvecklingen går snabbare och att den militära utvecklingen är väldigt trög. Det kan vi också vara överens om. Men desto viktigare då att vi inte gör den ännu trögare genom att binda upp oss i långtgående och mycket kostsamma militära försvarsorganisationer. Nu gäller det att avveckla. Jag menar att ett av de stora problemen i de europeiska länderna i dag är dessa jättelika militärapparater, med därtill hörande industrier och militärindustriella komplex. Att avveckla hela den apparaten kommer att ta väldigt lång tid. Det kommer att krävas mycket modiga politiska beslut, för det är stora intressen som står på spel. Jag menar att vår roll måste vara just att fatta de politiska besluten, så att viinte hamnar i en situation där vi har arméer bara för att vi har en vapenindustri och där vi har försvarsstrukturer som bygger på regionalpolitiska och sysselsättningspolitiska grunder. Vi måste låta säkerhetspolitiken styra. Skulle vi göra det i dag, måste vi ändra vår traditionella uppfattning om att Sverige skall föra en neutralitetspolitik som garanteras av ett starkt militärt försvar. Vi ser att den säkerhetspolitiska bild som gäller i dag inte bygger på några militära hot och fiendebilder. Jag tycker inte att det är sant när försvarsministern säger att det inte pågår någon verklig nedrustning i vårt närområde. Det pågår en nedrustning. Sovjet drar bort 40000 man och 1200 stridsvagnar i vårt nordiska närområde. Antalet stridsvagnar skall halveras. I Baltikum skall merparten av nedskärningarna genomföras redan före utgången av 1989. En tredjedel av Sovjets styrkor i Baltikum och Leningrads militärområde skall bort före 1991. De här nedskärningarna är procentuellt större än reduceringarna som Sovjet genomför i Centraleuropa, och detta är i vårt närområde. Det finns tydliga tecken som tyder på att det kommer att bli mer. Det här måste få betydelse, menar jag, för våra fortsatta försvarsbeslut. Till sist skulle jag vilja ha en kommentar till det jag sade om att göra försvarsbeslutet till en fråga i nästa års val för att låta folk få inflytande, ett folkligt inflytande på försvaret.

Fru talman! Viola Claesson har frågat mig följande: Är motivet för den militära utbyggnaden av Dala Airport att bereda plats för en JAS-flygbas? Har försvarsdepartementet eller någon annan instans undersökt hur utökade aktiviteter med stridsflygplan kommer att drabba människor och natur i Borlänge och Säter? I försvarsbesluten åren 1982 och 1987 har riksdagen tagit ställning till bassystem för flygvapnet där det slagits fast att det är viktigt och angeläget att våra flygstridskrafter genom ett väl fungerande bassystem kan skyddas och utnyttjas inom ramen för sin förmåga. Bassystemet har därvid vidareutvecklats, och inledningsvis har landets norra delar prioriterats. Flygvapnets bassystem Bas-90, som omfattar såväl militära som civila flygfält, är avsett och anpassat för flygvapnets samtliga flygplanstyper. Att sprida flygbaserna över hela landet ger större möjligheter att skydda våra flygplan under krig och beredskap. I fredstid kommer baserna att utnyttjas vid enstaka övningar, dels krigsförbandsövningar som inträffar ungefär vart fjärde år, dels däremellan andra övningar ett fåtal gånger per år. Användningen i fredstid och de effekter som Viola Claesson syftar på blir således mycket begränsade.

Fru talman! Tack för svaret! Svaret är inte bara kortfattat — det är också litet kryptiskt, Roine Carlsson. Alla som färdas med bil på vägarna mellan Borlänge och Säter eller genom samhället Gustafs inser att ett omfattande projekt är på gång. Asfalten breder ut sig över Tunaslättens bördiga mark. Det är därför jag har frågat om den militära utbyggnaden av Dala Airport och JAS-planets framtida närvaro där. Försvarsministern å sin sida talar om flygvapnets bassystem, Bas-90, i allmänhet men nämner varken Dala Airport eller JAS. Så särskilt hemligt är inte projektet längre, Roine Carlsson, i varje fall inte för dem som följt Dalamassmedia de senaste åren och rakt inte för oss som bor i trakten! Det storvulna Kupolenbygget i Borlänge har fått omdiskuterad konkurrens genom fantastiska autostradaliknande vägbyggen över åkrar och fält, genom skogar och dalar. Men hemligheten om militärens planer spräcktes redan när böndernas värdefulla jordbruksmark skulle tvångsinlösas. Vid fortifikationsförvaltningen i Eskilstuna uppgav man vid en intervju följande: ”Vi bygger ut baser intill de civila flygplatserna över hela landet ——-- . Men nu när vi börjar komma söderut till tätbebyggda områden blir det större problem både med markfrågorna och sekretessen”. Vid ett möte mellan militär och markägare klagade bönderna över markförlusten. Enligt uppgift hotades bönderna med fängelsestraff om de yppade något om militärens utbyggnadsplaner vid Dala Airport. Är det en korrekt uppgift, Roine Carlsson, att markägarna och berörda bönder hotades av militären för att de skulle tiga om utbyggnadsplanerna? Varför i så fall — så snart bygget påbörjats var det ju ändå ingen hemlighet längre? Är bönder som vill rädda värdefull jordbruksmark rättslösa i förhållande försvarsmyndigheten och dess behov? Dala Airport är alltså en del av Bas-90 och är snart en militär flygbas. De uppgifter om kostnaderna för de militära investeringarna som hittills blivit offentliga visar att det handlar om minst 66 milj.kr. Däremot finns det inga uppgifter om samhällsekonomiska konsekvenser i övrigt. Försvarsministern nöjer sig med att säga att effekterna på människor och natur blir ”mycket begränsade”. Men hur vet Roine Carlsson det? Har det över huvud taget gjorts någon analys av tänkbara konsekvenser? Vem har i så fall utfört den? Redan effekterna av dagens civilflyg vid Dala Airport är förödande. Den bedömning som gjorts av landstingets sakkunnige miljömedicinare Bo Bjerre visar att verksamheten är farlig för människor och natur — ja, att verksamheten t.o.m. borde stoppas! Borlänges bästa badsjö har drabbats av badförbud på grund av alla giftiga utsläpp. Andra sjöar är döda eller döende. Kolväteoch kväveoxidutsläppen är hälsovådliga. Bullret är redan olidligt för närboende. Oavsett om försvarsministern hoppas på att JAS-flygplan skall komma att landa på Dala Airport eller inte, undrar jag: Vad är det som får Roine Carlsson att tro att effekterna av utsläpp och buller som tillkommer vid övningar med stridsflyg skall bli ”mycket begränsade”?

Fru talman! Jag skall inte upprepa några av Viola Claessons frågor eller de fakta hon anförde, även om det är självklart att jag hade tänkt ta upp några av dem, eftersom de berör samma ämne. Jag också vill se på vilka effekter detta har för civilflyget. När vi har framställt frågor kommunalt och regionalt om den här flygplatsen, har man hävdat att det rör sig enbart om hemliga uppgifter och därför kan vi inte får reda på hur det blir. Vad som håller på att hända är ju verkligen hemligt nu när man t.o.m. kan se det från marken. Inte heller är det något problem alls att se det från satellit. Med en utbyggnad beräknas civilflyget fyrdubblas till 800000 passagerare till år 2000. Antalet fordon beräknas till 4 500 per dag. Detta stämmer inte heller. Det borde vara många fler som flög om det vore nödvändigt med en så omfattande utbyggnad av vägen. Man kan inte plocka bort vägen, vare sig från det militära tänkandet eller från det civila flyget. Det hör intimt ihop och tar i anspråk ett onödigt stort markområde. Flygplatsen kommer att dominera över den omkringliggande bebyggelsen. Jag hävdar att infarten till Dala Airport måste ses som en del av själva flygplatsen och den bör i det här sammanhanget bedömas efter detta perspektiv. Frågan om grundvattnet har varit en väldigt viktig synpunkt och detta problem blir mycket värre om Dala Airport byggs ut till en militär flygplats, eftersom den då blir ett mål för militära angrepp. Förutom att flygplatsen kan bli skadad, kommer också grundvattenförsörjningen för Borlänge att hotas. Detta är mycket allvarligt och man kan dra paralleller med flera andra civilflygplatser i Sverige, som ligger i närheten av grundvattentäkter. Där får det helt enkelt inte hända någon olycka. Jag skulle vilja fråga Roine Carlsson: Hur kan man placera en miltär flygbas på sådana områden där det inte får hända någon olycka? Bullret är uppe i 90 decibel även under fredstid. Man kan knappast stå ut med 90 decibel. Det är olidligt. Varför bygger man ut denna flygplats så mycket även för det civila flyget när man snart har en Uppsala-Arlanda—- Stockholm-järnväg som kan användas för transporter till Stockholm och sedan direkt till flygplatsen? Detta matarflyg behövs alltså inte alls i denna utsträckning. Det finns ju även risker när man ser på hur trafiken i världen utvecklas. Först var det en varvskris. Nu har vi en bilkris och nästa kan bli en flygkris. I denna problematik ligger kopplingen till civil flygplats, till grundvattnet — att det inte får hända olyckor — och hur man på många platser i Sverige breddar vägar för att kunna landa med flyg samt vad detta innebär för omkringliggande jordbruksbygd, befolkningscentra osv. Jag vill framför allt fråga om grundvattnet, om man över huvud taget har beaktat detta när Bas-90 skall utökas genom att de civila flygplatserna tas i anspråk.

Fru talman! Vid ett flertal tillfällen här i kammaren har jag försökt att förstå varför vpk är emot att vi har ett starkt och slagkraftigt luftförsvar. Jag vet att vpk har varit emot Lansen-projektet, Draken-projektet, Viggen och JAS. Majoriteten bakom den frågan har emellertid varit rätt så stor, Viola Claesson, och det är ju detta beslut som vi har att förvalta. När det gäller den aktuella frågan kan nämnas att J35 Draken, JA35 Viggen liksom även JAS skall kunna landa på Dala Airport när den dagen kommer. Vad är det för någonting som ni funderar över? Riksdagen har tagit ställning till detta och det finns en mycket stor majoritet bakom dessa beslut. Det är fel att säga att det är fråga om tvångsinköp av jordbruksmark. Det har inte skett någon tvångsinlösen av mark, utan det har träffats Överenskommelser. Jag tycker att man inte skall sprida några falska uppgifter i det här fallet.

Fru talman! Det gläder mig, Roine Carlsson, att man inte har tvingat bönderna att avyttra mark. Det är mycket glädjande om de har varit med på noterna. Även om det förhåller sig så, hände det ju sig att uppgifter läckte ut, därför att bönderna tvingades till tystnad under — låt oss säga — hot, som jag tidigare nämnde. Enligt de uppgifter som har kommit fram hotades bönderna bl.a. med fängelsestraff. De fick inte yppa någonting till massmedia om att det var ”tvångsinköp av mark” på gång. Det är därför som jag har ställt frågor om detta till Roine Carlsson. Är det så att bönder som råkar ha värdefull jordbruksmark i den här typen av område som kolliderar med miljöintressen kan tvingas till tystnad om affären i sig? Detta är kanske desto märkvärdigare om de kan tvingas till tystnad, trots att det inte var fråga om någonting kontroversiellt, trots att det inte var fråga om någon tvångsinlösen. Bönderna på Tunaslätten är annars, Roine Carlsson, ganska kända för att verkligen hjälpa länct, att för livsmedelsproduktionens skull värna om den = Prot. 1989/90:43 viktiga jordbruksmark som finns där. Jag tror inte att dessa bönder frivilligt 11 december 1989 släpper ifrån sig sådan mark. Ra DR Lee Sedan något om hemlighetsmakeriet kring detta med att bönderna tvingades till tystnad. Jag tror inte att det är bra med hemlighetsmakeri, särskilt inte om det inte är nödvändigt. Det dröjde ju inte så länge förrän byggandet i vilket fall började, och tidningarna kunde inte heller pressas med hänvisning till sekretesslagstiftning och annat. Det dröjde inte länge förrän vi som bor i området t.ex. genom att färdas på vägen mellan Borlänge och Säter kunde se att en utbyggnad i stor skala var på gång, en utbyggnad som inte alls hade med vägen att göra. Utbyggnaden skedde intill vägen, genom skogen och över åker och äng, såsom jag tidigare beskrev. Varför är det inte bra med hemlighetsmakeri av det här slaget, Roine Carlsson? Jo, bl.a. därför att ett sådant hemlighetsmakeri leder till att en mängd rykten som kanske inte alls är befogade sprids. Ett sådant rykte som har varit i omlopp, och som det vore bra om Roine Carlsson dementerade, är att den väldigt stora satsning som vi vet ingår i Bas 90-projektet skulle ha att göra inte bara med svenska behov utan även skulle vara av intresse för NATO. Jag kan inte hjälpa att sådana rykten har varit i svang, men detta har faktiskt varit fallet i Dalarna.
Fru talman! Jag vill betona att JAS-projektet är en ekonomisk och politisk skandal eftersom planet inte ens kan flyga. Även från försvarets synpunkt är det hittills en flopp. Majoriteten får ju rätt, och majoriteten har genomdrivit dessa förslag. Men majoriteten har ju inte alltid rätt. Vi vill börja en svensk nedrustning genom att stoppa JAS och vapenexporten. Jag vill nu fråga försvarsministern om han inte nu, med facit i hand, kan säga att det både nationellt och internationellt hade sett bättre ut om vi hade varit utan vapenexporten och utan JAS.
Fru talman! Det är mycket intressant att lyssna till Viola Claesson. Hon tycks vara intresserad av att vi har ett starkt luftförsvar så länge det inte får någon anknytning till hennes hemtrakt. Försvaret får däremot gärna vara förlagt till alla andra platser i landet. För att riktigt understryka detta säger hon att hon har hört rykten om att det också skall bli fråga om en NATO-bas. Vpk:s intresse för luftförsvaret ter sig enligt min mening än mera märkligt. Jag är alldeles övertygad om att Viola Claesson är mycket förtrogen med att de försvarsinvesteringar vi gör i vårt land sker för att skydda vårt land. För att göra detta tar vi hjälp av våra egna resurser. Vårt försvar är icke till för några andra stridskrafter än våra egna. Jag är alldeles övertygad om att Viola Claesson utan att behöva fråga mig här i kammaren hade kunnat gå ut till bönderna i Tuna och redovisa detta. Jag är vidare alldeles övertygad om att Tunabönderna också är intresserade av att vi även fortsättningsvis i det här landet skall kunna föra en politik som gör det möjligt för oss att bevara vår självständighet och vår integritet. För detta ändamål har vi bl.a. byggt upp ett bra luftförsvar, och till detta luftförsvars försvarsområden hör även detta område i Dalarna. De frågor Ragnhild Pohanka ställde om civilflyget får hon faktiskt ställa till dem som hanterar frågor om civilflyget och frågor som är knutna till detta. Jag har icke ansvar för vare sig civilflyget eller flygkriser. I övrigt vill jag hänvisa miljöpartiet till de riksdagsbeslut om luftförsvarssystemet som har fattats här i kammaren.

Fru talman! Roine Carlsson har uppfattat saken alldeles riktigt när han säger att vpk är emot bl.a. satsningen på JAS. Tillräckligt många i vpk har redan tillkännagivit detta, och vi behöver därför inte diskutera motiveringen till vpk:s ställningstagande. För övrigt tror jag att en ganska stor del av svenska folket håller med vpk om att dessa pengar skulle kunna satsas på ett betydligt viktigare, intressantare och mer framtidsinriktat sätt. Vi ser JAS som ett misslyckat projekt, och vi har även fått bekräftat hur misslyckat det var. Det handlar här om mångmiljardbelopp som vi vill kunna använda till annat. Precis som Roine Carlsson är jag också övertygad om att bönderna på Tunaslätten, liksom säkert bönderna över hela landet, är intresserade av att Sverige bevarar sin självständighet och integritet. Detta är bra, och detta är också min åsikt. Men just därför är det enligt min uppfattning mycket viktigt att satsa pengarna så att samhället blir mindre sårbart. Då är det inte, Roine Carlsson, JAS-projekt och stora militära flygbaser som är det viktigaste. Då handlar det i stället t.ex. om att vi satsar på att för vår livsmedelsproduktions skull bevara värdefull jordbruksmark. Vi måste se till att jordbruksproduktion kan förekomma på många håll i landet, över hela landet. Ju större spridning av jordbruksproduktionen, desto mindre sårbara blir vi. Även om Roine Carlsson och jag inte är särskilt överens i dessa frågor skulle jag vilja göra ett försök till att visa att det här handlar om en principiellt viktig fråga när vi diskuterar konsekvenserna för människor och miljö invid Dala Airport. Det är ju nu fråga om en militär utbyggnad utöver den våldsamma expansion som har skett vad gäller civilflyget. Jag frågar Roine Carlsson på nytt: Hur kan Roine Carlsson säga att effekterna för människor och natur efter denna utbyggnad och i och med användandet blir mycket begränsade? Hur vet Roine Carlsson detta? Har det över huvud taget gjorts någon analys av de tänkbara konsekvenserna? Det vore bra att få veta detta.

Fru talman! Ulla Tillander har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att lösa skolans akuta miljöproblem. Jag delar uppfattningen att situationen på vissa håll är otillfredsställande när det gäller den fysiska miljön inom skolan. Även om många skolor är välskötta visar rapporter att skollokalerna i vissa kommuner är i mycket dåligt skick. Vi kan inte acceptera att elever och anställda skall behöva arbeta i nedslitna och ibland t.o.m. farliga lokaler. Skolan måste mötas med respekt också i detta avseende. Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att vidta åtgärder för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa och olycksfall. Inom skolan gäller denna skyldighet också gentemot eleverna i årskurs 7 och uppåt. Kommunerna som arbetsgivare har således ett långtgående ansvar för skolans arbetsmiljö. Många kommuner har också de senaste åren satsat betydande belopp på förbättringar av den fysiska miljön i skolan. Ett förslag om sådana ändringar i arbetsmiljölagen som bl.a. gör det möjligt för eleverna att utse egna elevskyddsombud har nyligen remitterats till lagrådet. I lagrådsremissen föreslås också att arbetsmiljölagen blir tillämplig även på lågoch mellanstadierna. Riksdagen beslutade i våras om en arbetsmiljöavgift. Den skall erläggas av såväl enskilda som offentliga arbetsgivare, dvs. också kommunerna. Avgifterna förs till en särskild arbetslivsfond, från vilken kan utgå bidrag till arbetsgivare för rehabiliteringsåtgärder och arbetsmiljöförbättrande åtgärder. Arbetsmarknadsministern avser att senare föreslå regeringen att lägga fram förslag för riksdagen till riktlinjer för hur fondens medel skall användas och till en organisation för fördelning och förvaltning av fondmedlen. Även kommunala arbetsgivare skall kunna ansöka om bidrag från arbetslivsfonden. Kommunerna bör därvid särskilt kunna beakta de behov som finns inom skolans område. För att ytterligare förbättra kommunernas möjligheter att vidta åtgärder när det gäller arbetsmiljön har utbildningsutskottet vid sin behandling av propositionen om kommunalt huvudmannaskap för lärare, skolledare, biträdande skolledare och syofunktionärer uttalat att ett stimulansbidrag om 300 milj.kr. per år under en tioårsperiod bör ställas till kommunernas förfogande för förbättringar av skolornas fysiska miljö. Riksdagen har beslutat i enlighet med utskottets förslag, och jag räknar med att regeringen under nästa år skall återkomma till riksdagen med förslag om ett sådant stimulansbidrag. Sammantaget menar jag att det, med de åtgärder jag nu har redovisat, bör finnas goda möjligheter att under de närmaste åren rätta till stora delar av dagens arbetsmiljöproblem i skolan.

Fru talman! Jag vill tacka skolministern för svaret på min interpellation. När jag ställde interpellationen i mitten av november föranleddes den av chockrapporterna om de grava bristerna och förfallet i skolorna i Stockholmsregionen. Det var yrkesinspektionen som slog larm i en frän rapport: bristande underhåll, dålig ventilation, otillräckliga personalrum, försummelser beträffande sådana elementära ting som samtalsrum och telefoner, nödvändiga för kontakter med föräldrar. Till detta skall läggas att Stockholms området inte är ett undantag utan snarare ett belysande exempel på hur det är på många andra håll. Att staten har dragit in ca 3 miljarder under de senaste åren har naturligtvis satt sina spår. Det lägger ett stort ansvar för tillståndet, som det nu är, på regeringen. Det kan rimligen inte ha undgått regeringen att förfallet har ökat i proportion till att anslagen har minskat. Den miljö som man i dag i många fall erbjuder elever och lärare att arbeta i är i stor utsträckning nedsliten, försummad och i vissa fall förslummad, vilket både allergikerutredningen och yrkesinspektionen i Stockholm har gett belägg för. Så här är det alltså på de flesta kommuners största arbetsplats. Läroböckerna är ett kapitel för sig. Men nog är det skandal att man i ett pappersland som Sverige erbjuder eleverna slitna, dåligt sammanhängande, nerkladdade och föråldrade läroböcker. Nog hade redan när interpellationen skrevs skolminister Persson stora problem med skolan. Vad som har hänt sedan dess, under en månad, har inte precis bidragit till någon lösning av skolans problem, men däremot förvärrat dem. Vid beslutet som fattades i fredags här i riksdagen tvingades regeringen acceptera 300 miljoner per år under tio år till förbättringar av skolornas fysiska miljö. Är det en tillfällighet att den summan motsvarar de 3 miljarder som staten har sparat in på skolan? Det är i så fall en senkommen återbetalning och ett indirekt erkännande av det stora misstaget i den förda politiken. Nu betalas pengarna åter, mellan 10 och 20 år för sent. Skadan är redan skedd och förvärras kontinuerligt. 300 miljoner förslår ju inte så långt. Hur mycket tillfaller t.ex. Malmö? Malmö är en stad med usel ekonomi, kris i barnomsorg, äldreomsorg och sjukvård, med tömda reserver och inga resurser, med stor eftersläpning när det gäller tillsynen av skollokalerna. Till allt detta kommer den psykisk-sociala miljön på skolorna, som i hög grad tillhör skolans arbetsmiljö. Skolministern har upprepade gånger uttalat sin tilltro till att kommunaliseringen löser många problem. Det är nog en övertro, som bara den kan hysa som ser skolan ur ett utpräglat kamrersperspektiv. Det tragiska är att det som har skett under de senaste veckorna har resulterat i en pyrrusseger för skolministern men i en stor förlust för skolan. Den främsta resursen som skolan ändå har är lärare som är inspirerade och engagerade. Men det är en ömtålig materia, som inte låter sig tvingas fram. Förutom den förlust av ekonomiska medel som skolan har lidit genom regeringens felaktiga politik och som nu bara till en del kommer att ersättas, har vi fått uppleva hur skolan har fått lida en stor inspirationsförlust. Jag nämnde nyss de sociala problemen som stör skolans arbete ofta och ihållande. Man kan ana att för många kan sådana förhållanden bli förödande för den utveckling till harmoniska samhällsmedborgare som läroplanen talar så vackert om. För att belysa det vill jag ta upp en sak som har inträffat i Malmö under den gångna veckan. En hel åttondeklass i Malmö hölls hemma från skolan av föräldrarna, därför att man ansåg att förhållandena i skolan, med hot om våld både mot elever och lärare, var oacceptabla. Det exemplet är inte exceptionellt utan snarare toppen på ett isberg. Så nog har skolministern ett svårskött pastorat. Det kräver mer än snabb Prot. 1989/90:43 fingerfärdighet för att inte störa eller rent av förstöra den skola skolministern 11 december 1989 är satt att vara högste vårdare av. 2 FET JG E En förutsättning för att få en ändring till stånd är att man kartlägger hur det är och erkänner sakernas tillstånd nu och från den utgångspunkten startar den mödosamma upprustningen. Jag vill helt enkelt fråga om skolministern är beredd att ta ett initiativ till en sådan kartläggning.

Fru talman! Först vill jag till vissa delar instämma i det Ulla Tillander sade isitt anförande.

Beslutet blev också detta vid riksdagens behandling av ärendet i fredags. Jag kan inte låta bli att påpeka för statsrådet att hans intresse i denna fråga är ganska snabbt påkommet, åtminstone när det gäller ekonomiska avseenden. Det var ju det priset som han fick betala i kohandeln med vpk. Resultatet av denna uppgörelse är att kommuner som har misskött sina skolbyggnader premieras, medan de som för elevernas och lärarnas bästa har prioriterat underhållet av skolorna endast får vara med och betala kalaset. Detta är det verkliga resultatet efter det att riksdagsmajoriteten ställde upp på vpk:s ultimatum. Man frågar sig vad det finns för anledning för staten att ge bidrag till upprustningen av skollokalerna i storstäderna. Det är nästan uteslutande i storstäderna som skolorna är i det miserabla skick som massmedia med TV i spetsen förmedlar intryck av till allmänheten. Det är också intressant att konstatera att den arbetsmiljöavgift som socialdemokraterna och centerpartiet drev igenom i samband med beslutet om tvångssparande skall räcka till att upprusta våra skollokaler. Jag kan inte låta bli att tänka på debatten om löntagarfonderna. De skulle ju som bekant bl.a. rädda pensionerna. Min fråga till skolministern är: Är det regeringens framtida policy att man skall premiera kommuner som inte fullt ut sköter sin verksamhet på ett tillfredsställande sätt?

Fru talman! Jag har arbetat i skolmiljö i över trettio år. Jag har med andra ord lång erfarenhet av skolans arbetsmiljö. Man kan se skolmiljön ur flera aspekter, med de vuxnas ögon och med barnens ögon. Jag tänker använda barnperspektivet i dag. Skolgårdarna är ofta asfalterade och trista. Det borde finnas gräsmattor, 121 blommor och stora klätterträd på dem. Det finns det i min skola i Malmö, men det är faktiskt inte så vanligt. Det finns en flaggstång, så att man kan hissa flaggan på skolavslutningen. Det borde det också finnas överallt. På vintrarna gör barnen iskana på gångarna. Det är bra för barnen, men livsfarligt för de vuxna. Jag har själv råkat illa ut flera gånger och blivit blåslagen och fått vrickade fötter. Men ur barnens synpunkt är dessa iskanor roliga. Byggnaderna borde vara vackra och i form av låghusbebyggelse. Stora grå kolosser är trista för barnen. Det skall vara små klasser, så att barnen känner trygghet. Och skolorna i sin helhet skall administrativt vara så små att lärarna känner barnen, eftersom det sätter stopp för att det naturliga bus som alltid finns på en skola går över i hot eller misshandel. Det skall finnas skilda skolgårdar, om det är en stor skola, för låg-, mellanoch högstadiet. Och det skall finnas rastvakter som ser till att narkotikaförsäljning inte förekommer. Främmande personer skall tala om varför de är där. Man skall ha kontroll över sådant. Detta är också något som ger barnen trygghet. Lokalerna skall vara nyreparerade, välskötta, ljusa och välstädade. Och låt våra barn slippa skolor som är mögliga, har flytspackelgolv och byggskivor som avger formaldehyd, osv. Vi vet ju att detta ger allergier alldeles i onödan. Vi skall satsa på våra barn som om de vore kongressdeltagare eller gick på kurs eller seminarium. Ett skräckexempel tycker jag är Norra latin här i Stockholm. Som skola var den rivningshotad. Som kongresslokal är den vacker, elegant, och dyrbart utrustad. När man t.ex. skall gå på toaletten i skolan skall där finnas en dörr att stänga. Det fanns det inte alltid i min skola. Det skall finnas tvål, så att man kan tvätta sig, och det skall finnas handdukar eller något annat att torka sig med. Man skall kunna tvätta händerna innan man går och äter skolmåltiden i skolmåltidslokalen. Man skall kunna äta god mat i en lugn miljö. Jag har nu några minuter kvar av mitt anförande, och de skall jag som skoltandläkare passa på att använda för att tala om skoltandpoliklinikerna som också, som sagt, ligger på skolans område.

Fru talman! Det gäller min arbetsmiljö och barnens arbetsmiljö. Duger inte det? De billiga, effektiva och patientvänliga skoltandpoliklinikerna behövs, därför att de är tillgängliga för de yngre skolbarnen som inte behöver lägga ned lektionstid på att ge sig i väg till en längre bort belägen tandklinik. Vid olycksfall finns tandläkaren inom räckhåll. Tandläkaren ingår för barnen i skolans vardag. Det blir inte märkvärdigare att gå till tandläkaren än att kila in till syster på läkarmottagningen. Man skall inte rationalisera för hårt. Man skall låta den vårdande persona len få ha kvar sin personliga stolthet och integritet. För arbetsmiljöns skull är det faktiskt viktigt att få känna att det är en form av psykisk arbetsmiljö. Och man skall inte rationalisera bort människovärdet ur vården. Det ger en olustkänsla som ger en oförklarligt hög sjukskrivningsfrekvens. Och för den vårdade är det också förödande för människovärdet och självtilliten att bara bli ett vårdfall och ett nummer i kön. Vi skall se till att både patienten och den som vårdar får ha en sådan psykisk arbetsmiljö att de trivs.

Fru talman! Låt mig till Anita Stenberg först säga att jag i stor utsträckning delar de synpunkter som hon har på skolans arbetsmiljö och den miljö som barnen skall vistas i. Jag tycker att hennes beskrivning på många sätt var fin, en beskrivning utifrån ett vardagsperspektiv som vi kanske oftare borde orka anlägga när vi talar om skolan. Det är ändå detta det handlar om. Tack för dessa synpunkter. Till Ulla Tillander vill jag säga att jag tycker att hon verkar något störd av att riksdagen har bestämt sig för att satsa pengar för att stimulera en utveckling av arbetsmiljöerna i kommunerna och i skolorna. Jag kan förstå att Ulla Tillander är störd av detta. Hon tillhörde ju den riksdagsmajoritet och rent av, tror jag, den regering som en gång i tiden tog bort det statsbidrag som fanns för byggande av skollokaler. Det var ett ansenligt statsbidrag. Det uppgick till åtskilliga hundra miljoner per år, vilket är ett betydligt större belopp än det som riksdagen nu har anvisat för att stimulera miljöförbättringar. Ulla Tillanders syn på stimulansbidrag från riksdagen till miljöförbättringar, som hon här har redovisat, står naturligtvis i kontrast till hennes egna insatser, då hon var en del av riksdagsmajoriteten eller kanske rent av ledamot av regeringen när bidraget till skolbyggnader togs bort i början av 80-talet. Det vore klädsamt om Ulla Tillander erinrade sig detta innan hon blir alltför aggressiv i debatten. Jag delar nog Ulf Melins uppfattning att det finns skillnader mellan kommunerna i landet. Jag tror att Ulf Melin har rätt när han säger att de största bristerna finns framför allt i några av storstadsområdena. Dessa är mycket sammansatta och redovisar inom sig stora skillnader. Storstäderna är ju inga homogena företeelser, utan det finns kommunalt mycket stora variationer. Jag tror alltså ändå att Ulf Melin har rätt i att det är i storstadsområdena som några av de största bristerna finns. I Stockholmsområdet, i Göteborgsområdet och i Malmöområdet tror jag att man kan peka ut sådana. Ulla Tillander vill göra gällande att detta gäller rakt över i hela landet. Jag reser nog mer än någon annan och tittar på landets skolor och träffar människor som arbetar i dessa. Jag vill påstå att standarden och miljön över huvud taget är ganska god när man kommer ut i landsorten. Det finns brister där också, det skall jag inte dölja, men på det hela taget har kommunerna tagit ett bra ansvar. Jag brukar säga, vilket jag vill framhålla även i denna debatt, att man inte kan spåra någon tendens som tyder på att det är de fattigaste kommunerna som har de sämsta skollokalerna. Jag brukar säga att det kanske rent av är tvärtom. Många kommuner med högt skattetryck och låg skattekraft tar ett mycket bra ansvar för den gemensamma verksamhet som skolorna utgör och håller en god standard i detta sammanhang. Just nu pågår i flera storstadskommuner en intensiv kommunal debatt om vem som vill satsa mest på upprustning av skolmiljöerna, vilket jag tycker är bra. Denna satsning svarar väl mot det som finns ute i landet i övrigt. Det kan då tyckas som om Ulf Melin tar en poäng när han säger att riksdagen skall ge ett statsbidrag till dem som har misskött sina miljöer och dragit sig undan ett primärkommunalt ansvar som de skulle ha tagit. Det beror ju alldeles på hur detta stimulansbidrag utformas. Jag sade i kammaren i fredags att jag inte tänker medverka till en utformning av detta bidrag som innebär att det får en sådan konstruktion att de som har försummat nödvändigt lokalunderhåll nu med hjälp av staten skall få dessa försummelser undanröjda. Här finns tvärtom anledning att diskutera offensivt vad som kan göras med dessa pengar för att ytterligare förbättra arbetsmiljöer för såväl elever som skolpersonalen. Hur kan ett stimulansbidrag användas i ett sådant sammanhang? De som tror att pengarna skall användas för att exempelvis byta ut tak, ruttna fönster och dåliga portar kommer nog inte att känna igen statsbidraget när förslaget snart kommer tillbaka för presentation i riksdagen. Ulla Tillander gör sig litet lustig över kommunaliseringsresonemanget. Jag tror faktiskt att den som känner verkligheten ute i landets kommuner vet att skolan ibland hamnar mellan stolarna, om jag får uttrycka mig så, särskilt ibudgetprövningen, därför att det finns de som tycker att man har ett ansvar som man delar med staten. För skolan är det inte minst ur lokalhållandeperspektiv värdefullt om man får till stånd en renodling av ansvaret, så att man lokalt kan ställa politikerna till ansvar för att de inte har skött den miljö som barn, ungdomar och deras lärare skall vistas i. Hittills har man kunnat glida undan ansvaret. Det är detta som diskussionen handlar om nu. Vi har allt att tjäna på att det görs tydligt.

Herr talman! Göran Persson sade att det verkade som om jag skulle vara störd av den satsning som gjorts. Nej, jag har faktiskt varit störd av att den socialdemokratiska regeringen har dragit in så många miljarder från skolan. Det har skett indragningar år efter år under 80-talet. Det är säkert Göran Persson helt medveten om. Stockholmsregionen fick ett underkännande av skolmiljön genom yrkesinspektionen. Med tanke på hur många skolor som har förfallit är de förslag som nu har lagts fram, exempelvis kommunaliseringen och det stelbenta förslaget att tvinga elever och lärare att stanna längre tid i skolan än vad undervisningen tar, att börja i fel ände. Arbetsmiljön måste sättas först i skolan. Det här med kommunaliseringen är ett byråkratiskt förslag som i sig inte löser några problem. Göran Persson som skolminister borde ha skyndat långsamt, lyssnat och lärt och sedan varsamt gått till verket. Det har inte skett, och det är bara att beklaga. Jag nämnde Stockholmsregionen i mitt tidigare inlägg, men också en skola i Malmö tog jag som exempel. Där riktades föräldrarnas misstroende inte i första hand mot skolledningen i Malmö, inte heller mot skolans egen personal utan mot samhällets oförmåga att hjälpa till att skapa en bra arbetsmiljö. T.o.m. rektorn i skolan, som har varit rektor i åtskilliga år, funderar på hur samhället har låtit det gå så långt. Hur skall man i skolor med stora klasser och undermåliga arbetsmiljöer — det har gått utför under de senaste åren av 80-talet — kunna sprida den trygghet som eleverna är så beroende av för ett gott studieresultat? Det rör sig dock om en arbetsmiljö som direkt påverkar trivseln och arbetsresultatet för både lärare och elever. Det är faktiskt inte, Göran Persson, tack vare den socialdemokratiska regeringen, inte heller tack vare socialdemokraterna i utbildningsutskottet, som det nu satsas 300 miljoner per år under tio år. Förresten, hur mycket räcker dessa 300 miljoner till? I Malmö behöver aulan i en skola en renovering. Det har man inte råd med, så aulan är stängd. En renovering skulle kosta minst 5 miljoner. En aula i en av Malmös skolor! Vad skulle det komma att kosta att återställa alla skolor med stora brister i någorlunda skick? Jag tror inte att dessa 300 miljoner räcker så särskilt länge.

Herr talman! Statsrådet läste förvisso litet grand av mina tankar när han påpekade att det inte var de fattigaste kommunerna som hade de sämsta skollokalerna utan kanske kommuner med god ekonomi. Av det skälet skulle man inte få statsbidrag när regeringen återkommer till riksdagen med förslag om hur de lokala s.k. stimulansbidragen skall användas. Det är ändå intressant att läsa i utbildningsutskottets betänkande som vi nyss fattade beslut om och som det även relaterades till i svaret. Där står faktiskt, herr talman, att miljön på många håll, speciellt i vissa storstadsregionskommuner, är mycket dålig. Man kommer då att tänka på Stockholm, eventuellt Malmö, Göteborg och någon annan stad. Litet längre fram i betänkandet står det att man för att snabbt nå fram till resultat skall stimulera kommunerna till att göra kraftfulla förbättringar i den fysiska miljön. Jag ser fram emot den debatt vi kommer att ha då de som har filat ihop denna kohandel upptäcker att det kanske inte är Stockholm, Göteborg och andra kommuner som skall få pengar. Arbetsmiljö är faktiskt inte någonting där man långsiktigt kan nå snabba resultat egentligen. Det tar tid. Det är en hel process som skall genomföras. Den debatten lär vi få ta senare. Som Ulla Tillander påpekade är de pengar som nu satsas litet grand av nålpengar, om jag får använda det uttrycket. Enligt en utredning som Kommunförbundet har gjort ligger det totala investeringsbehovet när det gäller lokaler på ungefär 15-20 miljarder kronor. För egen del tror jag inte att lösningen, herr talman, är att man skall ge ut pengar på det här viset. När vi nu har skapat stimulansbidraget skapar vi ytterligare ett specialdestinerat bidrag som delvis styr kommunen. Jag vill hävda att skulle vi släppa mer av regleringar, detaljstyrning och annat inom skolans värld, skulle vi få bättre resultat. En hel del av de pålagor som har kommit från regering och riksdag har, vill jag påstå, i stället hämmat utvecklingen just när det gäller fastighetsunderhåll. Det har varit ganska lätt, dess värre, att göra besparingar inom fastighetsunderhåll för att exempelvis göra investeringar på utrustningssidan på gymnasieskolan.

Herr talman! Tack, skolminister Göran Persson, för de vänliga orden. Det är alltid svårt att gräla med någon som svarar vänligt. Hur skall det gå till? Göran Persson försvårar det för mig! Jag säger som Ulla Tillander: Hur många skolor skall dessa 300 miljoner räcka till att restaurera? Går det att få ett svar? Hur får vi skolans viktigaste resurs att fungera? Vad skall vi göra för att få lärarna att trivas? Hur skall vi bära oss åt nu? Det är lärarna som styr barnens psykiska arbetsmiljö. För deras skull — se till att lärarna trivs.

Herr talman! Bara kort till Ulla Tillander. Jag noterade att Ulla Tillander i sitt andra inlägg inte kommenterade mina synpunkter. När Ulla Tillander kritiserar regeringens indragning under 80-talet från kommunsektorn, vore det klädsamt om hon själv tänkte på de stora statsbidrag som hon var med om att dra in från kommunerna, inte minst på skolområdet. Eftersom vi nu diskuterar arbetsmiljöfrågor inom skolan, kan jag säga att vi faktiskt en gång haft ett statsbidrag uppgående, om jag inte missminner mig, till närmare 600 miljoner per år. Detta statsbidrag var Ulla Tillander med om att ta bort. Det bör sägas så att det blir litet distans till den kritik som hon nu riktar mot regeringen. Jag har under väldigt många år arbetat inom den kommunala sektorn. Jag har gjort det både under den period då Ulla Tillander hade förmånen att vara med och regera landet och under perioden efter det att socialdemokraterna kom tillbaka till makten. Jag vet vad det maktskiftet betydde för kommunernas ekonomi och för deras möjligheter att klara sina uppgifter. Vi har gjort ett stort saneringsarbete som har kostat mycket i form av ansträngningar och uppslutning. Det har inte alltid varit så enkelt, men nu är det arbetet genomfört. Det är angeläget att nu se framåt och göra offensiva satsningar. Ett av de områden som jag tror vi absolut måste arbeta med under kommande år är det eftersatta underhållet av den gemensamma sektorns lokaler. Det gäller skolan, men det kan också gälla andra sektorer. Det finns några stora kommuner som har speciella ekonomiska problem. De är naturligtvis inte enbart förknippade med skolområdet, utan de gäller rakt över. Regeringens storstadsdelegation arbetar med problemen, och regeringen förväntar sig att den kommer med initiativ som gör att dessa kommuner får en lättare börda framöver. Exakt vilken metod man skall använda kan jag här inte gå in på. Men det är angeläget att framför allt Göteborg och Malmöd får stöd i sin mycket utsatta ekonomiska situation. Det sades att avsikten bakom de 300 miljonerna var att man med hjälp av dessa skulle lösa alla problem. Det är självfallet inte så. Det är ett stimulansbidrag, vilket utskottet också har sagt, som bör riktas mot arbetsmiljöinsatser. Det bör göras tydligt att kommunerna bär ansvaret för de övriga miljöinsatserna. Man bör också lokalt klargöra detta för människorna, kommunpo litikernas uppdragsgivare, så att de är medvetna om att detta ansvar åligger de lokala beslutsfattarna. Så är inte alltid fallet i dag. Detta är kanske en av förklaringarna till att man i rätt många kommuner kan låta skollokalerna ha en ganska dålig standard, medan man satsar på rätt så exklusiva anläggningar för idrott och rekreation. Det sistnämnda är inte oviktigt, men det förstnämnda är viktigare. Detta är ett exempel på ett lokalt beslut. De besluten blir i dag inte alltid tydliga, eftersom man tror att någon annan har ansvaret. Detta ligger i det resonemang som jag har fört och som jag kommer att fortsätta att föra. Ulf Melin trodde inte på några snabba resultat. Det är inte heller någon som har ställt det i utsikt. Utskottet har utgått från att man vill stimulera utvecklingen under en tioårsperiod. Jag tror att det är den sortens perspektiv som man av många skäl måste anlägga. Genomgripande arbetsmiljöförbättringar och miljöförbättringar är sådant som måste projekteras — det skall upphandlas och byggas. Det tar tid. Man måste planera långsiktigt om det inte skall bli alltför dyrt och ett alltför dåligt ekonomiskt utbyte av insatta pengar. Här har kommunerna kompetens, och de har möjligheter. Jag tror att stimulansbidraget kommer att ha avsedd effekt också i detta avseende. Anita Stenberg var i sitt inlägg inne på samma frågeställning som de övriga två deltagarna i debatten, dvs. att 300 milj.kr. inte skulle räcka till. Jag ger därför samma svar till henne. Detta är naturligtvis inte de enda pengar som skall satsas. Kommunerna har givetvis kvar sitt ansvar, precis som sägs i interpellationssvaret. Det ansvaret skall kommunerna ta, och detta skall drivas med kraft. Det är nog ganska många kommuner som har eftersatt det ansvaret, men nu går utvecklingen i rätt riktning. Låt oss skynda på den processen genom att från statens sida stimulera särskilt angelägna miljöinsatser, framför allt med inriktning på arbetsmiljöförbättringar. Detta är vad det hela handlar om, och riksdagen har fattat ett bra beslut.
Herr talman! Jag förstår att Göran Persson helst inte vill tala om det som har skett inom skolområdet under de socialdemokratiska åren. Det som har präglat skoldebatten är de stora belopp som den socialdemokratiska regeringen har dragit in från skolans område. På många håll är det inget mindre än social nedrustning av skolan. Detta är ett allmänt diskussionsämne på många skolor i vårt land. Miljön är ett nyckelord för samhällets utveckling på alla områden. Det gäller i synnerhet ett område som är så förslummat som skolans område. Det gäller den fysiska miljön, men det gäller också den psykosociala miljön. Jag vill upprepa den fråga som jag ställde till Göran Persson. Är skolministern beredd att ta ett initiativ till en kartläggning av skolans område, så att vi verkligen kan få sc hur det ligger till?
Herr talman! Jag vill göra ett par invändningar mot statsrådets senaste inlägg. Han påstod att socialdemokraterna nu har återupprättat standarden och bidragen till skolorna efter det att de borgerliga regeringarna hade raserat dem. Den historieskrivningen stämmer inte. Under de år jag har varit skolstyrelseordförande i Värnamo har jag upplevt att kommunens andel av utgifterna för skolan har ökat sedan år 1982. Det tror jag faktiskt att de gjorde också i Katrineholm och även i andra kommuner, eftersom staten drog in pengar. Tag som exempel de statliga personalkostnaderna för lärarna. De har legat kvar på exakt samma procent, trots att personalomkostnaderna har stigit för kommunerna. Detta har kommunerna inte fått någon ersättning för. Tag som exempel statsbidraget till de yrkesinriktade linjerna för vilka man förut fick 50-75 26 av kostnaderna i statsbidrag både för investeringar och delvis för nyinvesteringar. De statsbidragen har sänkts radikalt. Man har fått maximalt 50 7 i bidrag, och för vissa linjer har man inte fått mer än 25 96, och ibland ingenting. Det är vad som hänt de senaste åren. För några år sedan avskaffade vi också statsbidragen till skolcheferna och skoldirektörerna. Det har också skett en reduktion inom prao-verksamheten, och även när det gäller tillsynen av eleverna på en del av de yrkesinriktade linjerna. De pengarna har kommunerna fått betala, och där har staten dragit in osv. Jag kan fortsätta att räkna upp ett par punkter till, och jag tycker inte att det statsrådet säger stämmer. Enligt min uppfattning är det fel väg att gå att försöka både med stimulansbidrag och med specialdestinerade statsbidrag. Jag vill påstå att orsaken till att det ser ut som det gör på vissa skolor i dag är att man saknar en kommunal frihet. Staten, regeringen och riksdagen, styr alldeles för mycket. Vi måste minska detaljstyrningen.

Herr talman! Om Ulf Melin hade lyssnat noga hade han hört att regeringen inte berömt sig av att ha ökat statsbidragen till skolan under den gångna perioden. Det jag sade var att vi nu har fått balans i statens ekonomi och att kommuner och stat har bidragit till detta gemensamt. Vi som har arbetat inom kommunal verksamhet vet att det har inneburit endel uppoffringar. Vi vet också att den starkt förbättrade statliga ekonomin genom den sjunkande inflationen och den minskande arbetslösheten har inneburit ett väsentligt mindre tryck på den kommunala ekonomin. Detta är också viktigt att komma ihåg. Vi är nu i ett läge då detta arbete är gjort. Det är sanerat efter den olycksaliga parentesen 1976-1982. Nu är ekonomin sanerad, och vi kan arbeta på ett annat sätt och satsa mer offensivt. Men naturligtvis är fortfarande en stark hushållning ett övergripande mål. Jag gör den bedömningen att många av de anläggningar som vi har inom den gemensamma sektorn behöver en stimulans, för att man skall börja åtgärda ett eftersatt underhåll. Det är i detta perspektiv som ett statsbidrag skall ses. Jag tror att det kan komma att fungera och att det kommer att fungera bra. Jag kan avslutningsvis konstatera att Ulla Tillanders något fräcka uppläggning av resonemanget i början av sitt inlägg, där hon angriper socialdemokratin och regeringen för att de tagit bort så väldigt mycket pengar från skolan, faller platt till marken. Jag erinrar om hennes egen insats dels som minister för skolområdet, dels som röstunderlag för den borgerliga regeringen under åren 1976-1982. Man tog då bort ett statsbidrag på 600 milj.kr. per år som skulle användas till att stimulera byggande av skolbyggnader. Så var det med den attacken. Jag tycker att det finns anledning att säga detta.